Herr talman! Den utdragna lågkonjunkturen i flertalet industriländer i förening med stora och ojämnt fördelade underskott i utrikesbetalningarna har fortsatt medfört allvarliga påfrestningar i världsekonomin. Särskilt oroande är den alltjämt höga arbetslösheten. Den bild som tecknades i fjolårets handelsoch valutapolitiska deklaration kvarstår sålunda. Lågkonjunkturen och de allvarliga strukturella problemen inom vissa sektorer har utsatt det internationella handelssystemet för allt starkare spänningar. De nuvarande protektionistiska strömningarna är särskilt oroande eftersom det på handelns område inte finns något lätt tillgängligt alternativ till nuvarande regelsystem, som de rörliga växelkurserna visade sig vara på valutapolitikens område, när de alltmera djupgående valutakriserna mot slutet av 1960-talet bröt sönder det rådande valutasystemet. Men eftersom ett sammanbrott i handelssystemet skulle få svåra ekonomiska konsekvenser ökar benägenheten att hålla fast vid den fria handel som gradvis utvecklats under efterkrigstiden. Den har utgjort en grundval för den snabba ekonomiska tillväxt som ägt rum under denna period. Detta förklarar varför regeringarna — trots att ekonomiska problem skapar ett protektionistiskt tryck —- likväl är djupt engagerade i en ytterligare frigörelse av handeln och en förstärkning av GATT:s regler. Det handelspolitiska läget är således motsägelsefullt. Den internationella lågkonjunkturen, som särskilt drabbat investeringsverksamheten i flertalet länder, har påverkat Sveriges utrikeshandel ogynnsamt. Vårt höga kostnadsläge har ytterligare försvårat situationen och lett till allvarliga förluster av marknadsandelar både utomlands och på hemmamarknaden. I vissa branscher har utpräglade kriser uppstått på grund av konkurrensen från nya industriländer med helt andra kostnadsstrukturer. Från 1974 har vår bytesbalans visat ett tilltagande underskott. För perioden 1974-1977 uppgick detta till mer än 35 miljarder kronor. Jämvikt i bytesbalansen är en nödvändig förutsättning för att nå övriga centrala mål för den ekonomiska politiken. Regeringen har därför inriktat sig på att med olika åtgärder successivt återställa balansen i våra utrikesbetalningar. Vårt kostnadsläge i förhållande till omvärlden försämrades under 1975 och 1976 så allvarligt att det inte var möjligt att genom enbart interna åtgärder återställa vår konkurrenskraft. Nedjusteringen av den svenska kronans värde i oktober 1976 och i april 1977 innebar i stort sett endast att den omvärdering av kronans effektiva kurs som skett genom dess anknytning till D-marken upphävdes. En ytterligare devalvering bedömdes därför som nödvändig i augusti 1977. En fortsatt anknytning till den starka D-marken skulle ha krävt att prisoch löneutvecklingen i Sverige inte nämnvärt avvek från den i Förbundsre publiken Tyskland. En så stram ekonomisk politik skulle ha lett till oacceptabelt hög arbetslöshet och äventyrat utvecklingsmöjligheterna inom stora delar av svensk industri. Det fanns också anledning räkna med att den restriktiva politiken i förbundsrepubliken skulle leda till en fortsatt uppvärdering av D-marken. Mot denna bakgrund beslutade riksbanksfullmäktige, efter samråd med regeringen, den 28 augusti 1977 att genomföra en effektiv devalvering av den svenska kronan med 10 96 och att t.v. lämna samarbetet i den s.k. valutaormen. Samtidigt beslutades att kronans värde fortsättningsvis skulle följa ett vägt genomsnitt för de 15 viktigaste valutorna i svensk utrikeshandel, den s.k. valutakorgen. Den nya metoden att fastställa kronkursen begränsar de internationella kursrörelsernas genomslag på den svenska ekonomin. Kursförskjutningar mellan kronan och enskilda valutor kan givetvis inte undvikas, men deras inverkan på vår utrikeshandel blir den minsta möjliga genom den stabilisering av kronans effektiva kurs som den nya metoden innebär. Skillnaderna i den ekonomisk-politiska inriktningen i viktigare industriländer, med åtföljande brist på jämvikt i bytesbalanserna, skapade under 1977 betydande spänningar på de internationella valutamarknaderna. Desa var huvudsakligen avgränsade till de inbördes växelkurserna mellan å ena sidan dollarn och å andra sidan valutorna i Japan, Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiz. Spänningarna resulterade under fjärde kvartalet 1977 i kraftiga kursstegringar för dessa senare länders valutor och i ett fall för dollarn. Effekten för kronan blev dock begränsad till följd av de åtgärder Sverige vidtagit på valutaområdet. Dollarnedgången från början av november till utgången av 1977 blev således för kronan endast ca 1 26 mot genomsnittligt 4,5 96 för de valutor som ingår i valutaormen. Den nya metoden att fastställa kronkursen har även begränsat verkningarna på vår ekonomi av de nyligen företagna norska och finska devalveringarna. För finansieringen av bytesbalansunderskotten är det i väsentlig utsträckning de kreditpolitiska instrumenten som åstadkommer det erforderliga kapitalinflödet från utlandet. Situationen ställer emellertid fortsatt stora krav på valutapolitiken. Regeringen har bedömt det nödvändigt att förlänga valutaregleringen ytterligare ett år. Proposition härom kommer inom kort att föreläggas riksdagen. Som förutskickades i fjolårets proposition om förlängning av valutaregleringen har en utredning tillsatts med uppgift att pröva frågan om de valutareglerade bestämmelsernas utformning i framtiden. Den totala utlandsupplåningen uppgick år 1977 till ca 22 miljarder kronor. Denna bruttoupplåning används dels för finansiering av bytesbalansunderskottet, direktinvesteringar i utlandet, exportkrediter och amorteringar på tidigare upptagna lån, dels för en nödvändig förstärkning av valutareserven, som under hösten 1976 minskat kraftigt. Vår förhållandevis starka valutaställning gentemot utlandet och en allmän tilltro till vår förmåga att rätta till kostnadsläget och på sikt återställa jämvikten i bytesbalansen bidrar till att Sverige åtnjuter högsta kreditvärdig het. Regeringen bedömer att den fortsatta utlandsupplåning som kommer att erfordras under de närmaste åren inte bör möta några svårigheter. Regeringen stöder de olika åtgärder som förbereds inom den internationella valutafonden. Bl. a. kan nämnas den preliminära överenskommelse som har nåtts att förstärka valutafondens låneresurser med drygt 10 miljarder dollar genom inrättandet av den s.k. Witteveenfaciliteten. Överenskommelsen har ännu inte slutgiltigt godkänts av de långivande staterna. Verkningarna av växelkursändringar slår endast gradvis igenom. Att återta marknadsandelar är en tidskrävande uppgift. Den svenska exporten utvecklades ogynnsamt under 1977. Vårt handelsbalansunderskott uppgick till närmare 4,6 miljarder kronor. Mot slutet av året avtecknade sig dock, bl.a. som en följd av vidtagna åtgärder, en förbättring. Under månaderna november-december 1977 och januari 1978 var handelsbalansen inte mindre än 3,6 miljarder kronor bättre än motsvarande period ett år tidigare. Den internationella konjunkturen kommer sannolikt att vara svag även under innevarande år. Man kan dock räkna med någon förbättring i förhållande till 1977. Detta kan — i förening med att konkurrenskraften även stärkts genom att den allmänna arbetsgivaravgiften sänkts med två procentenheter — ge en viss återhämtning av efterfrågan på svenska exportprodukter. För att verkligen stärka vår internationella konkurrenskraft fordras dock att kostnadsstegringarna i näringslivet kan hedjas och att företagen i sin prissättning medverkar till detta. En rad exportfrämjande åtgärder har vidtagits och andra planeras för att ytterligare förbättra exportförutsättningarna. Det småföretagspaket som antagits av riksdagen syftar bl.a. till att underlätta för dessa företag att tillvarata sina exportmöjligheter. Staten finansierar en omfattande exportkampanj som f. n. verkställs av Exportrådet. Avsikten är att informera näringsliv, fackföreningar och myndigheter om samhällets behov av ökad satsning på export och att entusiasmera till sådana satsningar. Ett av staten och näringslivet vartdera till hälften ägt bolag för export av utbildningstjänster till u-länder bildas f. n. Den utredning med uppdrag att se över exportföretagens finansieringsmöjligheter som tillsattes för ungefär ett år sedan har nyligen lagt fram sitt betänkande. Dess förslag syftar till att — inom ramen för internationella överenskommelser för att begränsa överdriven konkurrens mellan länderna på exportfinansieringsområdet — ge svenskt näringsliv med konkurrenterna jämbördiga exportkreditmöjligheter. Regeringen kommer under våren att förelägga riksdagen förslag till åtgärder på detta område. Strukturproblemen är i dag så allvarliga att det inte räcker med generella åtgärder för att komma till rätta med dem. Den ekonomiska krisen har gjort den naturliga anpassningen svårare. När krisen dessutom kommit att drabba sektorer som varv och stål med mycket stora och högt specialiserade företag, försvåras och dramatiseras strukturanpassningen ytterligare — särskilt från sysselsättningspolitisk och regionalpolitisk synpunkt. Växande strukturproblem leder till krav på protektionistiska åtgärder i handelspolitiken. I den internationella debatten har man därför från handelspolitiska utgångspunkter länge understrukit att staterna måste ta på sig att underlätta den industriella anpassningen till yttre konkurrens, så att gränsskydd inte behöver tillgripas. När sådana näringspolitiska åtgärder vidtas, är det av största vikt att de står i samklang med internationella åtaganden och inte i sin tur utgör nya handelshinder eller leder till motåtgärder. Det betyder att de måste inriktas på en omstrukturering av företag som på sikt är livskraftiga och på en avtrappning i socialt godtagbara former av icke lönsam produktion. Det betyder också att de måste vara temporära till sin karaktär. När vi i Sverige utformat åtgärder för att komma till rätta med strukturproblemen har vi gjort detta i enlighet med dessa krav. Särskilda svårigheter ställs vi inför i detta sammanhang när det gäller att bevara försörjningsberedskapen inom begränsade men livsviktiga sektorer. Den interna anpassningen till världsmarknadens villkor kan inte väntas lösa alla konkurrensproblem. Omställningsbördan kan bli orimligt stor. GATT-reglerna tillåter på bestämda villkor en tillfällig begränsning av marknadsstörande import för att ge tid till anpassning. På tekoområdet har det ansetts påkallat att gå ett steg längre i reglering av handeln. År 1974 tillkom det s.k. multifiberavtalet. Avtalets syfte är att möjliggöra en fortsatt liberalisering och expansion av världens tekohandel i ordnade former utan att förorsaka allvarliga störningar på enskilda marknader. Enligt avtalet kan överenskommelser om begränsningar av handeln med tekovaror ingås bilateralt, om marknadsstörning eller risk för marknadsstörning föreligger. Multifiberavtalet skulle ha utlöpt med 1977 års utgång. I mitten av december förra året enades man emellertid om en förlängning, som bl.a. innebär att vissa avvikelser från avtalet i fortsättningen kan accepteras till skydd för särskilt utsatta länders textilindustrier. De nordiska länderna, som ännu inte undertecknat förlängningsprotokollet, förklarade vid förhandlingarnas avslutning, att de inte kunde ta slutlig ställning till en anslutning förrän bilaterala förhandlingar slutförts med ett antal viktiga exportörländer. Trots bilaterala begränsningsavtal enligt multifiberavtalet har Sveriges tekoimport fortsatt att öka under de senaste åren. Ett skäl härtill har varit att tidigare bilaterala avtal endast omfattat varor, som vid förhandlingstillfället ansetts som marknadsstörande. Så fort avtalen ingåtts har importen av andra, icke begränsade, produkter börjat öka. Nya exportländer har också tillkommit. Sverige har nu ingått nya bilaterala avtal med sex viktiga lågprisländer. Dessa är av en annan typ än tidigare avtal genom att de omfattar väsentligen alla tekovaror från resp. länder. Avtalen täcker över hälften av den svenska lågprisimporten och innebär en nedskärning av importen från dessa länder av lågprisvaror med ca 18 96, räknat i förhållande till perioden november 1976-oktober 1977. Vid förhandlingarna har särskilda hänsyn tagits till att restriktioner påverkar länder olika hårt alltefter utvecklingsgrad. Förhandlingskontakter tas f. n. med vissa andra tekoexporterande lågprisländer. De bilaterala förhandlingarna syftar bl.a. till att göra det möjligt för oss att godkänna multifiberavtalets förlängning. Stålindustrin är en annan sektor i svårigheter där strukturproblemen under lågkonjunkturen fått internationella dimensioner och föranlett ingripanden mot handeln, delvis i nya former. De amerikanska importrestriktionerna för specialstål, som drabbar 40 96 av svensk stålexport till USA, upprätthålls fortfarande. Vissa modifikationer i systemet har dock kunnat uppnås. I december förra året införde USA ett nytt prisövervakningssystem för att underlätta ingripanden mot dumpad import av stål. Sverige har bl.a. i OECD påtalat de risker för ökad protektionism som USA:s beslut sannolikt skulle innebära. Sedermera har EG utvidgat sitt krisprogram på stålområdet. Sverige har nyligen undertecknat en skriftväxling med EG. Överenskommelsen ansluter till vårt frihandelsavtal med den europeiska koloch stålgemenskapen och innebär en s.k. temporär tolkning av dess prisregler. Syftet är att i nuvarande ekonomiska läge bibehålla traditionell handel mellan Sverige och gemenskapen och säkra en rimlig prisnivå. Svenska företag åläggs att iaktta vissa priser vid export till EG. Visar det sig att de överenskomna prisnivåerna leder till att handeln påtagligt ändras, har båda parter rätt att kräva konsultationer. En översyn av överenskommelsen skall under alla förhållanden äga rum före den 1 juli 1978. Genom de övervakningslicenser för stål som Sverige införde den 15 februari iår, har vi möjlighet att noga följa importen. Skulle det visa sig att den svenska marknaden, till följd av USA:s och EG:s skyddsåtgärder utsätts för dumpade överskottskvantiteter, tvingas vi att vidta ytterligare åtgärder. Vi har på svensk sida starkt intresse av att motverka de nuvarande tendenserna till protektionism. Anpassning till världsmarknaden kräver ett pris men det förtjänar understrykas att Sverige får betala mycket mer i förlorade arbetstillfällen och sänkt standard, om den fria handelns grundprincip och de regler och avtal som byggts upp till dennas skydd skulle överges. Stora handelsnationer och block kan på det ekonomiska området falla tillbaka på sin styrka. För mindre länder är det handelspolitiska regelsystemet omistligt som stöd och skydd. Regeringen finner det således angeläget att medlemsländerna vid OECD:s ministermöte i juni i år förnyar åtagandena i den s.k. handelsdeklarationen, ”the trade pledge”, vilka förpliktar dem att avstå från ensidiga handelsrestriktioner. Den svenska regeringen har i förberedelserna för en förlängning understrukit att det är önskvärt att i lämplig form komplettera åtagandena. Vad vi då har i tankarna är den ekonomiska politiken, de strukturella anpassningsproblemen och de allt oftare förekommande nya typerna av handelsbegränsande åtgärder. För länder utanför de ekonomiska stormakternas krets är det av särskilt intresse att samarbetet inom OECD på dessa och en rad andra ekonomiska områden befästs och förstärks. Lika viktigt som att försvara vunna framsteg är att ta ytterligare steg mot fortsatt handelsliberalisering. Mot bakgrund av den ökande protektionismen är det särskilt viktigt att uppnå resultat i de multilaterala handelsförhandlingarna i GATT. Ett negativt resultat av dem vore ett allvarligt symptom på ländernas bristande vilja att inom ramen för världsvida lösningar vidareutveckla den fria handeln. I dag finns dock skäl att hysa optimism. I januari i år uttalade de stora handelsnationerna i Genéve sin beslutsamhet att till mitten av juli söka lösa alla viktigare utestående frågor i förhandlingarna. Sverige, som förhandlar gemensamt med de nordiska länderna, har erbjudit sig att med tillämpning av en för de flesta av i-länderna gemensam plan göra väsentliga tullsänkningar. Dessa förutses ske så att höga tullar sänks mer än låga. Sverige är vid en internationell jämförelse ett lågtulland. Vi möter fortfarande på transoceana marknader höga tullar. En ytterligare nedtrappning av tullarna i världen är betydelsefull, även om deras roll, bl.a. på grund av frihandelsavtalen i Europa och tidigare tullsänkningar, minskat i betydelse. Instabila förhållanden på valutaområdet ökar också osäkerheten om effekten på kort sikt av tullsänkningar. I förhandlingarna knyter vi för svensk del därför intresset minst lika mycket till avveckling av andra handelshinder genom internationella koder, t.ex. för tullvärdering, statlig upphandling och tekniska handelshinder. Vidare verkar Sverige för förbättrade internationella regler för skyddsåtgärder mot marknadsstörande import. En viktig målsättning för den svenska handelspolitiken är att stärka uländernas ställning i världshandeln. I dag är den helt övervägande delen av Sveriges import från u-länderna tullfri. Vi deltar också aktivt i de ansträngningar som görs just i GATT förhandlingarna att, där så är möjligt, bevilja u-länderna undantag och särskilda förmåner till stöd för deras ekonomiska utveckling. Särskild hänsyn bör tas till de fattigaste länderna. En anpassning av handelspolitiska förmåner och åtaganden till olika länders utvecklingsnivå och konkurrenskraft förbättrar möjligheterna att stärka stödet till dem som bäst behöver det. Sådana u-länder som med framgång bedriver en industrialisering bör i takt med tilltagande ekonomisk utveckling kunna påta sig ökade förpliktelser enligt GATT-avtalet. Detta bör ligga i dessa länders eget intresse, då en tilltagande ekonomisk styrka och konkurrenskraft annars kan inbjuda till motåtgärder och ökad protektionism. Sverige söker bidra till det internationella arbetet på att stabilisera råvarumarknaderna och u-ländernas intäkter från råvaruexporten. Framstegen har hittills varit blygsamma. Råvaruområdets betydelse — inte minst för u-länderna — motiverar fortsatta ansträngningar, Principöverenskommelsen i den s.k. Parisdialogen om en gemensam fond för bl.a. finansiering av råvarulager väckte förhoppningar om att de i november förra året på nytt upptagna förhandlingarna inom UNCTAD rörande den gemensamma fonden skulle leda till konkreta resultat. Förhandlingarna slutade emellertid i oenighet. UNCTAD:s generalsekreterare undersöker nu möjligheterna att återuppta dem. I en tid av osäkerhet på det handelspolitiska området understryks särskilt betydelsen av nära samarbete med våra nordiska grannländer liksom inom EFTA och med EG. Den nordiska samhandeln har, sedan EFTA:s tillkomst, ökat betydligt snabbare än de nordiska ländernas handel med världen i övrigt. Ca 25 96 av de nordiska ländernas export går till andra nordiska länder. Den nordiska marknaden utgör en viktig bas för vår industri, inte minst för de små och medelstora företagen, när de bygger upp sin kapacitet och exporterfarenhet innan de ger sig ut på andra marknader. Regeringen fäster stort avseende vid att främja en fortsatt gynnsam utveckling av den nordiska samhandeln. Ett nära samråd upprätthålls därför mellan regeringarna i dessa frågor. Vi söker också i olika internationella organ gemensamt verka för en ytterligare liberalisering av världshandeln. Vid den nyss avslutade sessionen med Nordiska rådet betonades starkt vikten av ett närmare ekonomiskt, industri-, energioch handelspolitiskt samarbete mellan de nordiska länderna. Nordiska ministerrådet beslöt att söka ytterligare förstärka samordningen av den ekonomiska politiken i Norden och skapa underlag för nordiskt inflytande på den internationella ekonomin. Inom EFTA fortsätter vi nu i enlighet med deklarationen från statsministrarnas möte i Wien i maj förra året att stärka och fördjupa samarbetet inom organisationen samt att intensifiera kontakterna med EG. Hälften av vår utrikeshandel sker i dag med EG:s medlemsländer. Därav följer att Sverige har ett naturligt intresse av att vidga kontakterna med dem. Vårt frihandelsavtal med gemenskapen har hittills fungerat väl. Dock har EG enligt vår uppfattning tillämpat de särskilda reglerna i avtalet för vår pappersexport på ett alltför snävt sätt. I enlighet med avtalets anda har ett samarbete utvecklats på många områden, där ömse sidor haft intresse av att etablera kontakter. Exempel på sådana områden där informationsutbyte eller ett mer etablerat samarbete sker är forskning, miljövård, patent, sjöfartsfrågor samt vissa internationella handelspolitiska spörsmål. Ett första expertmöte i ekonomiska frågor ägde rum i november 1977. Den mycket snabba uppgången i vår export till statshandelsländerna under första hälften av 1970-talet har brutits. Detta beror på höjningen av den svenska kostnadsnivån och på att dessa länder i vissa fall reviderat sina tillväxtoch importplaner för att förbättra sin valutasituation. Kraven på motköpsarrangemang har dessutom ökat, vilket skapar särskilda svårigheter. Samtidigt som vår export stagnerat har importen ökat kraftigt. Detta har lett till ett stort underskott. Sverige har ett starkt intresse av en vidgad handel med statshandelsländerna. Därför gör vi också vad vi kan för att främja en sådan utveckling. Bl. a. pågår förhandlingar om nya långsiktiga handelsavtal med flertalet länder i Östeuropa. OPEC-länderna har under 1970-talet varit våra mest expansiva exportmarknader. Ett avbrott inträffade dock 1977 i en mycket gynnsam svensk exportutveckling. Med hänsyn till dessa länders stora tillväxtmöjligheter räknar vi med att vår export till dem under 1978 åter skall öka. Vi har noggrant från fall till fall prövat behovet av nya s.k. samarbetsavtal med u-länder. Under det senaste året har handelspolitiska och kommersiella skäl gjort att vi nu överväger att ingå sådana avtal med vissa ytterligare länder. Herr talman! Sammanfattningsvis kan våra handelspolitiska strävanden formuleras på följande sätt. Vi vill verka för en fortsatt expansion av världshandeln — en förutsättning för ökad internationell arbetsfördelning och därmed ekonomisk tillväxt inte bara globalt utan också i Sverige. Vi vill hejda protektionismen, som i dag utgör ett påtagligt hot mot vår export och våra ekonomiska utvecklingsmöjligheter. Varannan svensk industriarbetare är beroende av exporten för sin sysselsättning. Vi vill vidga insikten om att stabiliseringspolitiska problem inte kan lösas genom handelsrestriktioner, ty även om påfrestningarna vid en kontinuerlig anpassning till yttre konkurrens kan vara höga, är dock kostnaderna för underlåtenhet att anpassa sig vida högre. Vi söker inom ramen för våra internationella åtaganden mildra verkningarna av nödvändiga strukturomställningar. Vi vill verka för en mera rimlig bördefördelning mellan överskottsoch underskottsländer i anpassningsprocessen, där överskottsländerna genom en mera expansiv ekonomisk politik måste ta på sig att ytterligare stimulera efterfrågan och importen. Vi kommer att fortsatt aktivt medverka i ansträngningarna att ytterligare liberalisera världshandeln och förstärka det handelspolitiska regelsystemet, vilket är av avgörande betydelse för ett litet exportberoende land som Sverige. Vi vill, inte minst mot denna bakgrund, genom ett nära samarbete inom Norden och EFTA och med EG stärka det mera förpliktande frihandelssamarbetet i Västeuropa. Vi satsar större resurser på att målmedvetet och i nära samverkan mellan myndigheter, företag och fackföreningar stimulera och stödja de svenska exportansträngningarna. Vi vill fortsätta att arbeta för en snabbare tillväxt av vår handel med statshandelsländerna. Vi vill, sist men inte minst, verka för att u-länderna får förbättrade möjligheter att mer aktivt delta i handelssamarbetet i överensstämmelse med sina ekonomiska förutsättningar. Dessa strävanden ligger i linje med vårt uttalade stöd för en mer rättvis ekonomisk världsordning.

Herr talman! Det var en intressant redogörelse för aktuella begivenheter på handelns och valutapolitikens områden som Staffan Burenstam Linder gav OSS. Handelsministern talar, som sig bör, väl om frihandeln. Men i dag hade hans utläggningar i ämnet en tydlig defensiv prägel. En och annan gång har jag funderat över hur det kan kännas för en man som herr Burenstam Linder — med hans tro på marknadskrafternas och frihandelns välsignelser — att som handelsminister allt oftare behöva värja sig mot utländska beskyllningar för protektionism. Än har det varit norska varv som protesterat mot att svenska varv tar hem order från norskare redare med hjälp av statliga subventioner. Än har det varit danska regeringsledamöter som beskyllt ASSI för att konkurrera ut danska spånskivetillverkare med hjälp av förlusttäckning över statsbudgeten. Än har det varit engelsmän som anklagat svenska stålföretag för dumping, osv. Listan skulle kunna göras ganska lång. En känd borgerlig publicist beskrev i en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet för ett par månader sedan den borgerliga regeringen som ”händelsernas ödmjuka tjänare”. Han noterar att svensk ekonomi aldrig har varit så dålig som efter utnämningen av Gösta Bohman till ekonomiminister, och han är djupt bekymrad över att regeringen är i full färd med att underminera både marknadsekonomin och frihandeln genom miljardsubventioner till näringslivet. Kreditmarknaden har råkat i olag, och företagarna håller på att bli demoraliserade därför att de upptäckt att det är ”lättare att prata omkull Åsling än bankdirektörerna”. Analysen av det borgerliga fögderiet utmynnar i slutsatsen att regeringen hittills ”hällt pengar över problemen i stället för att lösa dem”. Nu har jag för min del inte tänkt vara lika elak. Jag ifrågasätter inte ärligheten i herr Burenstam Linders bekännelser till frihandeln som princip, och jag tänker inte i detta sammanhang gå in på någon granskning av regeringens subventionspolitik när det gäller teko, stålet eller varven. Frihandeln har sina givna begränsningar som varje regering måste lära sig att leva med. I fråga om tekoindustrin sätts den yttersta gränsen av hänsynen till svensk försvarsberedskap. Tekoindustrin kan inte tillåtas krympa mycket mer, om vi vill ha det ekonomiska försvar som behövs för att vår säkerhetsoch utrikespolitik skall vara trovärdig. I fråga om stålet är det ganska klart att vi i Sverige med vår begränsade marknad inte utan vidare kan ta emot japanska båtlaster som EG eller USA avvisar för att skydda sin egen industri mot konkurrens. I flera branscher har räddningsaktioner med betydande insatser av statliga medel varit nödvändiga, även om åtgärderna ibland kunde ha utformats bättre. / Jag skall i stället för att ta upp en polemik om vad som har gjorts eller underlåtits ägna de minuter som står mig till buds åt några reflexioner kring frihandelns nya förutsättningar och Sveriges möjligheter att på sikt fortsatt hävda sig som frihandelsnation. Som framgick av handelsministerns redogörelse är frihandeln i dag utsatt för svåra påfrestningar. Handelsklimatet har hårdnat i takt med att industrikrisen brett ut sig. Samtidigt som förhandlingar om avveckling av tullar och andra yttre handelshinder pågår inom GATT växer de protektionistiska strömningarna i världen, och allt fler länder tillgriper åtgärder av olika slag för att skydda sin egen industri. Den alltmer utbredda subventionspolitiken är ett av inslagen i den bilden. Alla har anledning att med oro se på en fortsatt utveckling mot mer protektionism under 1980-talet. Men det är de små industrinationerna — och till dem hör ju Sverige — som har den största anledningen till bekymmer. För oss är ett fritt varuutbyte mellan länderna ett livsvillkor. Våra möjligheter i Sverige att sysselsätta den arbetsföra befolkningen, hålla en hög materiell levnadsstandard och utveckla den sociala välfärden är helt beroende av att vi även i fortsättningen kan ha ett högt utvecklat näringsliv, byggt på avancerad teknik och med specialiserade produkter som till stor del avsätts på de internationella marknaderna. Därför måste vi ständigt vara vaksamma på framtidsperspektiven. De protektionistiska tendenserna i västvärlden har sin grund i försämrade konkurrensförutsättningar för västeuropeisk och amerikansk industri. Dels har energisituationen förändrats efter oljekrisen 1973-1974. De rika industriländerna har inte längre obegränsad tillgång till billig energi. Dels är ett antal u-länder på väg att industrialiseras, och de börjar nu konkurrera med billiga men ändå kvalitativt hyggliga produkter. Först dök lågprisimporten upp på textilområdet, sedan kom stålet och fartygen. Härnäst gäller det bilar och elektronik. I båda dessa hänseenden måste västländernas industrier räkna med ökade svårigheter framöver. Enligt åtskilliga experter kan oljeproduktionen i världen komma att ha nått sitt maximum redan i mitten av 1980-talet. Följden kan bli både knapphet på olja och kraftigt höjda oljepriser. Antalet industrialiserade u-länder kommer att öka, och de kommer med all sannolikhet att vartefter gå in på allt fler varuområden. Förändringar i handelsmönstret måste de rika industriländerna acceptera, och flertalet — däribland vi själva — säger sig ju också vilja medverka i en industrialisering av u-länderna som kan ge människorna i den fattiga världen en större andel av våra samlade resurser. Men regeringen har fel när den betecknar den hårdnande konkurrensen från länder såsom Sydkorea, Filippinerna och Brasilien som ett tecken på att den nya ekonomiska världsordning som u-länder efterlyst nu håller på att förverkligas. Som Olof Palme nyss påpekade är detta en grovt missvisande analys. Det finns inslag i den nya konkurrensen som varken de fattiga människorna i u-länderna eller vi har någon anledning att välkomna. Industrialiseringen sker i åtskilliga u-länder på det internationella kapitalets villkor. Den är inriktad på att tillgodose de rika ländernas behov. Man producerar för köpstarka marknader i väst. Man använder en teknologi som inte innebär något tillskott till u-ländernas utveckling. Och man utnyttjar systematiskt svältlöner och usla arbetsförhållanden som konkurrensmedel. Det är inte en politik för omfördelning av resurser från människorna i de rika länderna till människorna i de fattiga länderna utan en ny form av kolonialism. I sin mest utrerade form går det internationella kapitalets exploatering av fattiga människor i u-länderna till på det sättet att s.k. frizoner etableras, där de multinationella företagen erbjuds skattefrihet, tullfrihet, frihet från sociala förpliktelser, frihet från fackföreningar osv. Det började för ett tiotal år sedan med Taiwan, och sedan dess har ett 50-tal konservativa u-länder följt Frizoner är sannerligen inte något förebud om en ny och rättvisare världsordning. Däremot är de uttryck för att råvaruexploateringen av de fattiga länderna är på väg att ersättas av en hänsynslös industriell exploatering till förmån för västerländska kapitalintressen. De multinationella företagens missbruk av världshandelns regler och deras sätt att utnyttja u-länderna för sina egna syften är ett hot både mot u-ländernas utvecklingsansträngningar och mot strävandena till fortsatt frigörelse av handeln. Tyvärr saknas i dag de nödvändiga instrumenten för en effektiv internationell kontroll av det privata kapitalet och de multinationella företagens verksamhet. På det området finns ett starkt behov av nya initiativ i OECD och i andra internationella organisationer. Sverige borde här kunna göra en insats i samverkan med övriga nordiska länder. Herr talman! Frågan om Sverige skall kunna förbli ett framgångsrikt industriland med bevarad frihandelstradition är oupplösligt förbunden med slagkraften i vår ekonomi. De ändrade konkurrensförutsättningarna har redan kraftigt försvagat den svenska ekonomin. Vi har emellertid unika möjligheter att återvinna vår styrka och klara 1980-talets påfrestningar, om vi förstår att utnyttja våra resurser, om vi satsar på teknik och forskning och om vi slår vakt om utvecklingsbara företag och branscher. Vårt extremt höga beroende av importerad olja är i dag både en ekonomisk belastning och ett hot mot den framtida energiförsörjningen. Vi har emellertid mer än 80 26 av Europas kända urantillgångar, och vi förfogar över en inhemsk kärnkraftsteknologi som är i toppklass. I avbidan på att alternativa, förnyelsebara energikällor hinner utvecklas kan kärnkraften lösa en stor del av våra energiproblem samtidigt som den kan bidra till en kraftig förbättring av bytesbalansen. Få industriländer har ett lika gynnsamt utgångsläge. De på sikt besvärligaste problemen i svensk ekonomi är bristen på balans i utrikesaffärerna, det minskade sparandet och industrins svaga investeringsvilja. Sparandet i landet har på kort tid sjunkit från 25 till 15 96 av vår samlade produktion och industriinvesteringarna rasar med 15 96 om året. Vi konsumerar för betydligt mer än vi producerar, och t.v. håller vi nödtorftigt standarden uppe genom att låna pengar i schweiziska, tyska och amerikanska banker. Bristen på kapital i näringslivet är så mycket allvarligare som svensk industri i ovanligt hög grad bygger på avancerad teknik med en stor kapitalinsats bakom varje anställd. Men även när det gäller att lösa problemer med sparandet och kapitalbild ningen i näringslivet har vi i Sverige ett gott utgångsläge. Vi har ansvarskännande arbetare och tjänstemän som förstår situationens allvar och som är beredda att ställa upp för industrisamhället. LO och TCO är inställda på att under kommande år begränsa löneanspråken, så att näringslivet kan få det kapital det behöver för att förbättra produktionsapparaten och utveckla ny teknik. I gengäld vill de att löntagarna skall få vara med och bestämma över företagens investeringar och få del i framtida vinster. Därför vill de ha sparandet organiserat i kollektiva former. Därför kräver de löntagarfonder. Min slutsats, herr talman, av dessa enkla synpunkter blir att det finns två huvuduppgifter för en regering som vill hålla frihandelns idé levande i Sverige. Båda är av avgörande betydelse för det svenska näringslivets konkurrenskraft. För det första: Regeringen måste se till att vi klarar vår energiförsörjning till en rimlig kostnad samtidigt som oljeberoendet minskas. För det andra: Regeringen måste ta vara på löntagarorganisationernas vilja att medverka till den kapitalbildning som måste till för de nödvändiga industriella satsningarna. Förutsättningarna för att lösa dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt är sakligt sett goda. Det som gör att vi i dag ändå har anledning att se med viss oro på Sveriges framtid som frihandelsnation är att vi har en regering som på grund av sin egen splittring förefaller oförmögen att ta itu med frågorna på ett konstruktivt sätt. I energifrågan är det statsministern och hans parti som blockerar varje förnuftig lösning med sin orealistiska inställning till kärnkraften. I frågan om näringslivets kapitalförsörjning är det handelsministerns eget parti som utgör hindret. På grund av sin ovilja mot kollektiva lösningar och sin blinda tro på de ohämmade marknadskrafternas välsignelser avvisar moderaterna löntagarorganisationernas erbjudande om medverkan och säger blankt nej till sparande i kollektiva former och till löntagarfonder. Herr talman! Det är bra att handelsministern talar väl om frihandeln. Det är bra att han för frihandelns talan i GATT och OECD. Det är också bra att han vill förbättra de svenska företagens exportkreditmöjligheter och på annat sätt stödja deras exportansträngningar. Men om handelsministern verkligen vill göra en insats för det svenska näringslivets konkurrenskraft och för frihandeln, då finns det andra uppgifter för honom som är ännu viktigare. Då bör han försöka få statsministern att nyktra till i energifrågan. Då bör han och hans partivänner ompröva sin inställning till kapitalbildningen i näringslivet och överge sina illusioner om att industrins problem kan klaras enbart genom privat sparande och höjda företagsvinster. Om han går bet på detta, då är det stor risk att skräckskildringen i Svenska Dagbladet av svenskt näringsliv och svensk ekonomi under borgerligt styre kommer att överträffas av verkligheten. Då riskerar Staffan Burenstam Linder att bli handelsministern i den regering som slog in den första spiken i den svenska frihandelspolitikens likkista.

Herr talman! 1965 avrättades — lågt räknat — en halv miljon människor i Indonesien. Lika många togs till fånga och spärrades in i koncentrationsläger. Trots denna masslakt och klappjakt på män, kvinnor och barn teg den dåvarande socialdemokratiska regeringen, liksom de borgerliga, still. I dag finns fortfarande omkring 100 000 politiska fångar inspärrade där utan dom och under omänskliga förhållanden. Utrikesminister Karin Söder och den borgerliga regeringen tiger också still om dessa ohyggliga förhållanden, trots det myckna talet om att slå vakt om de mänskliga frioch rättigheterna. Det är just i kampen för dessa rättigheter som hundratusentals indonesier fått sätta livet till. Vad har fru Söder och den borgerliga regeringen att säga till generalerna som har makten i Indonesien och som har ansvaret för ohyggligheterna? Vad har fru Söder och den borgerliga regeringen att säga till de inspärrade kvinnornas, männens och barnens förtvivlan och ångest? Jag tar upp förhållandena i Indonesien för att sätta tummen på en öm punkt i den officiella svenska utrikespolitiken. Indonesien utgör exempel på de länder dens.k. tredje världen där svensk storfinans bygger ut sina relationer och på så vis direkt understödjer brutala militärdiktaturer. Andra exempel i den delen av världen är Sydkorea och Taiwan. I samtliga dessa länder håvar svenska kapitalister in stora förtjänster genom att utnyttja underbetald arbetskraft. Diktaturregimernas mäktiga polisoch militärapparat ser till att garantera den svenska storfinansen lugn och ro, med sitt brutala underkuvande av all politisk opposition. Låt mig gå vidare och nämna Iran. I detta land härskar terror, tortyr och förtryck. Till shahens— härskaren av Iran — förfogande finns en mäktig hemlig polis, SAVAK. Denna organisation och dess aktivitet har vi fått informationer om de senaste månaderna. Den har brutalt slagit till mot människor som krävt rätten till människovärde, rätten att yttra sig mot omänskliga förhållanden. Shahens svar på dessa människors självklara krav blev en massaker. Vad har fru Söder eller Staffan Burenstam Linder sagt om detta? Ja, den som har lyssnat vet att de har tigit som muren. Varför tiger man om så uppenbara brott mot de mänskliga frioch rättigheterna? Svaret kan bara bli ett: även här har svensk storfinans etablerat goda ekonomiska förbindelser. Dessa goda förbindelser har Staffan Burenstam Linder aktivt medverkat till genom sitt besök hos shahen i Iran. Mitt tredje exempel är en kontinent där imperialismen har åsamkat miljontals människor ett lidande som är nära nog obeskrivligt. Det är också en kontinent där svensk kapitalism är mycket väl förankrad. I ett flertal av länderna i Latinamerika har, samtidigt som fattigdomen fördjupats, skett en kraftig ekonomisk tillväxt. Men denna tillväxt har alltså inte på något sätt kommit befolkningsmajoriteten i dessa länder till godo. Latinamerika är en av de kontinenter dit svensk storfinans har merparten av sina utlandsinvesteringar förlagd. Den är direkt medansvarig för det enorma elände som miljoner och åter miljoner människor i dag befinner sig i på denna kontinent. Sao Paulo i Brasilien är Sveriges fjärde industriområde. Hur är då situationen för Brasiliens befolkningsmajoritet? Enligt en vitbok som biskopsämbetet i Sao Paulo gav ut förra året har inkomstskillnaderna stadigt ökat under det senaste decenniet. Så t.ex. erfordrades det 1964 84 arbetstimmar för en familjeförsörjare med minimiinkomst att tjäna ihop till familjens månatliga levebröd. 1968 gick det åt 97 timmar. Och åren 1968-1974, under de s.k. rekordårens snabba tillväxt, krävdes 155 timmar för att upprätthålla familjens näringsstandard. Ett av resultaten av detta har blivit att spädbarnsdödligheten har ökat under perioden från 60 promille 1964 till 100 promille 1970, och den lär enligt inofficiella uppgifter i dag vara så hög som 129 promille. Det finns också uppgifter på att föräldrar med många barn för att undvika att barnen dör av svält tvingas skicka ut sina småflickor i åldern 12-13 år som prostituerade. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp exempel efter exempel på hur förhållandena i Chile, Argentina, Nicaragua, Bolivia osv. är ännu brutalare. Till detta säger Staffan Burenstam Linder och andra borgerliga företrädare: Vi måste öka våra investeringar i dessa länder, vi måste underlätta för våra svenska kapitalister att lyckliggöra generalerna i Brasilien och Chile för att på så vis kunna lyckliggöra sig själva.

Vi minns SAS gratulationsannons till juntan på ettårsdagen av kuppen och vi minns också de svenska direktörernas glädjestrålande uttalanden i Veckans Affärer den 19 augusti. 1976 efter militärkuppen i Argentina. Jag påstår inte att svenska företagsledare personligen är för militärdiktaturer. Men så snart det kapitalistiska systemet på något sätt hotas griper de in och stöder alla åtgärder som försvarar detta system. Visst beklagar de blodsutgjutelserna i Argentina och Chile, visst beklagar de den höga barnadödligheten och svälten i Brasilien — men, som sagt, det är ju det pris man måste betala! Mordet på tusentals arbetare, upphävandet av alla elementära rättigheter och svält är det pris de svenska imperialisterna — liksom imperialister av andra nationaliteter — låter de latinamerikanska arbetarna betala för att skydda sina egna intressen. Men de svenska företagen visar sig i all sin imperialistiska nakenhet. Också i s.k. lugna situationer kan vi se det. Framför allt gäller det deras förhållande till arbetarna och deras organisationer. Vad säger och gör nu den borgerliga regeringen? Vi vet att Sverige har sökt och fått medlemskap i IDB, den interamerikanska utvecklingsbanken. Det är ett organ som världsimperialismen använder för att effektivare kunna kontrollera och utsuga Latinamerika. Den borgerliga regeringen förbereder ännu mer generösa bidrag för svensk kapitalisms verksamhet i dens.k. tredje världen genom den omtalade industribiståndsutredningen som snart läggs på riksdagens bord. Brasilien och militärdiktaturen där förskönar man genom att skicka dit kungen och drottningen. Herr talman! För att få en konsekvent politik till gagn för länderna i tredje världen krävs en total samhällelig kontroll över utrikeshandeln, kapitalöverföringar osv. Detta i sin tur kräver att Sverige bryter sig ur de ramar som den kapitalistiska världsekonomin har angivit. Trots detta anser vi inom vpk att det finns en viss rörelsefrihet för Sverige inom systemets ramar. Sverige bör lämna de imperialistiska organen Världsbanken, IDB och oljeklubben, som direkt är riktade mot u-länderna. Vi anser vidare att kraven på solidaritet med de fattiga länderna och vår uppslutning bakom u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning gör det nödvändigt att regeringen genom lagstiftning också fastställer vissa riktlinjer för svenska företags direktinvesteringar utomlands. Vpk har framför allt tre krav för privata svenska u-landsinvesteringar: 1. Investeringar bör ske enbart i progressiva u-länder som begär detta. 2. De fackliga organisationerna i Sverige skall höras och även ha vetorätt — detta för att företagen inte skall kunna använda kapitalexport som medel mot de arbetande i Sverige. 3. Företaget skall visa att dess investeringar icke är till men för det mottagande landet och snedvrider dess ekonomiska struktur.

Herr talman! Vi har haft som mål att uppnå balans i den svenska utrikeshandeln fram till år 1980. Det har varit det stora huvudmålet. Men i dag framstår det som alldeles klart att vi inte kan nå det målet, utan vi får i stället inrikta oss på att nå en total balans i vår utrikeshandel omkring 1985. Det innebär att allt större krav måste ställas på den svenska varuexporten i framtiden. Vi får självfallet räkna med att utlandsturismen och biståndet ökar, och kostnaden för den i dag stora oljenotan kan förväntas stiga starkt. I detta perspektiv har den svenska industrin och dess exportansträngningar en nyckelroll. Vi som arbetar i riksdagens näringsutskott är väl medvetna om de problem som svensk industri har att möta på världsmarknaden. Efter att ha lyssnat till herr Måbrinks anförande har jag litet svårt att förstå hur han anser att vi skall kunna uppnå full balans i vår utrikeshandel. Om vi enbart skall handla med länder som har samma demokratiska system som vi har i Sverige, finns det endast 16 eller 17 länder som vi kan göra affärer med. Det är tyvärr bara att konstatera att svensk industri, svensk välfärd och den höga levnadsstandard vi har inte skulle klara en sådan åtstramning av den svenska exporten. Herr talman! Jag skall i huvudsak beröra frågor som sammanhänger med den mindre och medelstora industrins exportproblem. Jag skall därvid ta upp några frågor, som berördes i proposition 1977/78:40 om de mindre och medelstora företagen, som regeringen lade fram förra året. Regeringen föreslog i denna proposition på ett berömvärt sätt en serie åtgärder för att främja denna företagsgrupp. Huvuddelen av propositionen ägnades helt naturligt åt företagarföreningarnas omvandling till regionala utvecklingsfonder. Jag har tidigare tacksamt noterat de kraftiga resursförstärkningar som genom det ekonomiska tillskottet möjliggörs inom alla regionala utvecklingsfonder. Huvuddelen av propositionens textmassa och föreslagna belopp föll på industridepartementet och på åtgärder så att säga på hemmaplan. Relativt litet utrymme ägnades åt företagens marknadsföring, framför allt på den internationella marknaden. Handelsdepartementet svarar för 4 miljoner av de totalt 600 i propositionen. Detta speglar mycket väl det något gammalmodiga tänkande som fortfarande är rådande, nämligen att produktionen och utvecklingen av produktionsapparaten är det väsentligaste för företagen. Hur sedan produkterna marknadsförs fäster marelativt sett litet avseende vid. Men det skall också konstateras att det tillskott, som handelsdepartementet föreslagit till åtgärder för de mindre företagen, har helt andra proportioner än tidigare. Självklart är jag glad för detta tillskott. Exportrådet hade tidigare lagt fram ett väl genomarbetat och genomtänkt förslag om en rad aktiviteter för uppsökande, undersökande och genomförande arbete för de mindre företagen, som totalt skulle kosta ca 7 milj.kr. Efter prutning blev siffran 4 miljoner, och frågan inställer sig omedelbart: Varför behöver vi pruta på ett sådant belopp, handelsministern? Finns det inte alla skäl att satsa hårdare på företagens marknadsföring utanför Sverige, när vi befinner oss i en så besvärande lågkonjunktur? Det finns också psykologiska skäl för att man ytterligare skall stimulera företagen att gå ut på den internationella marknaden i dag. Det är lättare att få förståelse för exportens problem och möjligheter i en svår konjunktur än i en konjunktur då hemmamarknaden tar hand om det mesta som produceras. Då Sveriges exportråd bildades 1972 fastslogs i propositionen att ”de mindre företagens problem skulle speciellt uppmärksammas men detta skulle inte återspeglas i den organisatoriska uppbyggnaden”. Detta var troligen ett riktigt beslut. Det gällde att få en organisation, som skulle hjälpa alla typer av företag med alla slag av exportproblem. Effekten har emellertid blivit den av mig i en motion befarade, att många mindre företag skulle få en dålig kontakt med Exportrådet. Med andra ord, man skulle inte känna samma identifikation inom den nya organisationen som i den gamla. En lösning på detta problem vore kanske att ha en speciell funktion eller mottagargrupp just för mindre företag på exportområdet. Men jag kan väl förstå Exportrådets svårigheter att möta sådana krav, då man redan nu kan konstatera att dess kostnader för servicen till de mindre företagen är större än vad statsbidrag och abonnemangsavgifter ger. Riksdagen beviljar drygt 21 milj.kr. till exportfrämjande åtgärder för innevarande verksamhetsår. Dessa projektmedel används i en lång rad olika aktiviteter, såväl branschinriktade som länderinriktade. Förutsättningen för att dessa medel skall kunna användas är att flera företag tillsammans deltar i aktiviteter, och det är inte möjligt för enskilda företag att för sina marknadsföringsaktiviteter utnyttja projektmedel.

Svenska företag däremot, som samarbetar med finska kolleger, anför att när de skall göra en trycksak på svenska för den svenska marknaden, så är det möjligt att få 50 96 bidrag till detta. Skall de ställa ut på en mässa, t.ex. i Moskva, så kan de få monterkostnaden betald, resa och uppehälle för en person och frakten i ena riktningen för utställningsgodset. Det svenska företaget får ingenting, utan får stå för hela kostnaden själv. Detta uppfattas som ett ojämnt konkurrensläge och svenska företag, som har framfört den här kritiken, har menat att svenska företag bör få chansen att konkurrera på lika villkor med sina utländska kolleger eller konkurrenter. Vidareutbildningen i internationell marknadsföring uppmärksammades för några år sedan, och som en följd av en utredning beslöt riksdagen att en delegation för vidareutbildning i internationell marknadsföring skulle tillsättas inom Exportrådets ram. Delegationen har börjat sitt arbete. Den har delat ut stimulansbidrag till ett antal nya kurser och även givit bidrag för att föra ut kurserna till platser och regioner utanför storstadsområdena, alltså där de mindre företagen har sin praktiska verksamhet. Delegationens arbete har pågått drygt ett år, och redan nu kan skönjas vissa positiva tecken. Det är dock inte möjligt att ge bidrag till de deltagande företagen för att täcka de relativt dryga kurskostnaderna, och mindre företag har därför vid flera tillfällen framfört kritik mot de höga kursavgifterna, vartill också kommer kostnaden för att vara borta från arbetet plus uppehället. Många företrädare för gruppen mindre företag har frågat varför inte vidareutbildningen skall jämföras med annan vuxenutbildning och kunna förmedlas till mer acceptabla belopp. Eftersom de mindre företagen är sämre lottade beträffande utbildad personal, vore det nationalekonomiskt försvarbart att göra betydande insatser för utbildning av personal, som skall syssla med marknadsföring i de mindre företagen. Att uppmuntra företagen att exportera mera eller att gå med i olika projekt och säljarbeten blir något av ett slag i luften om inte företagen har personal som är utbildad för att ta hand om affärerna och det löpande arbetet. Det egentliga exportfrämande arbetet bör alltså börja med utbildningen av mindre företag i internationell marknadsföring. En översyn av kursavgifter och tillgänglig kapacitet skulle ge ett bättre underlag för ett fortsatt arbete. Herr talman! Jag har några minuter på mig. Därför skall jag ge ett par exempel på vad det kostar för ett mindre företag att delta i en kurs på Exportskolan. Kursavgiften för en vecka i Stockholm är 3 125 kr. plus 280 kr. för lunch och kaffe. Härtill kommer kostnaden för att vara borta en vecka från arbetet plus kostnaden för hotellrum. Om chefen och hans närmaste man vill åka på denna kurs, innebär det en kostnad på mellan 10 000 och 15 000 kr. Därför kan man med all rätt ställa frågan: Varför är inte denna undervisning kostnadsfri åtminstone vad beträffar kursavgifterna? En annan fråga, som jag tidigare har tagit upp, gäller möjligheten för ett företag att få ekonomiskt stöd för att ställa ut på internationella mässor. Det är många år sedan jag först tog upp denna fråga i riksdagen. Det var på handelsminister Langes tid. Utländska företag får ett stöd genom att de kan köpa ett paket. Statsmakterna borde kunna subventionera åtminstone under första året.

Herr talman! Carl Lidbom började sitt inlägg med en recension av attacker som en del länder har gjort mot den politik som förts i Sverige i syfte att underlätta strukturomvandlingen i vissa branscher. Vad gäller de norska synpunkterna är det på det viset att i den proposition som regeringen förelade riksdagen fanns det icke något förslag som gick ut på att utländska beställare skulle kunna använda sig av det föreslagna varvsstödet. Det skedde emellertid en ändring när propositionen behandlades i riksdagen, och den ändringen har sedermera föranlett protester från norsk sida, som herr Lidbom påminner om. Regeringen har därför vidtagit åtgärder för att se till att den kritik som norrmännen riktade mot oss fortsättningsvis icke skall behöva framföras. Det är dock allvarligt, herr talman, när Carl Lidbom på ett litet glidande vis närmast försökte — om jag förstod honom rätt — ge näring åt funderingar om att det skulle finnas något skäl för de attacker som gjorts från andra länder, t.ex. Danmark, mot de insatser som vi har gjort i Sverige. Det är utomordentligt allvarligt om Carl Lidbom i den svenska riksdagen i sin lust att kritisera regeringen försöker frammana en känsla av att anklagelserna mot oss skulle vara berättigade. De är verkligen inte alls berättigade. Påståendet från dansk sida att vi skulle ha givit subventioner till spånskiveproduktion i Sverige är felaktigt, vilket Carl Lidbom bör veta. Jag vill verkligen understryka detta, så att inte Carl Lidboms inlägg startar en förnyad debatt i internationella sammanhang på denna punkt. Som jag sade i den handelspolitiska deklarationen har det förekommit en omfattande internationell debatt som har gått ut på att stater bör engagera sig för att hjälpa till med strukturomvandling så att inte de påfrestningar som därvid uppstår skall behöva leda till att det skapas ett protektionistiskt tryck. Sverige har här alltså givit, som vi ser det, ett konstruktivt bidrag. Vi kan, vilket Carl Lidbom senare i sitt inlägg var glad över och gav regeringen erkännande för, i andra avseenden undvika en serie gränshinder av olika slag. När regeringen har utformat sina åtgärder för att underlätta strukturomvandlingen så har det varit inom ramen för internationella förpliktelser att åtgärderna inte skall innebära en ny form av protektionism med väl så dåliga verkningar som rena gränshinder. Jag uppskattar att Carl Lidbom flera gånger i sitt inlägg gav stöd åt de grundläggande strävandena att slå vakt om frihandeln, vilket är ett starkt intresse för ett land som Sverige, och respekten för internationella regler och ingångna avtal.

Jag uppskattar verkligen att Carl Lidbom underströk detta, för det har varit svårt — särskilt när jag varit ute på resor i landet — att kunna i pressen utläsa att man på socialdemokratiskt håll har ansträngt sig att förklara var landets verkliga intressen i det här avseendet ligger. Sedan hade Carl Lidbom synpunkter på de nya länder som börjar att dyka upp med industriell slagkraft på världsmarknaderna. Jag tror ändå att man gör sig skyldig till en långtgående feltolkning, om man gör det så enkelt för sig att man ser detta bara som ett resultat av multinationella företags utsugning och kolonialisering och tror att man därmed verkligen analyserar vad som håller på att hända i världen. Det är faktiskt inte på det viset, vilket Carl Lidbom säkert egentligen vet. En del länder har med stora medvetna satsningar —i hög grad förlitande sig på egna resurser, arbetsamhet, entreprenöranda och regeringarnas bestämda politik — lyckats att bygga upp slagkraftiga industrisektorer. Sverige har då att utforma sin politik på ett rimligt sätt i enlighet med de nya villkoren. Och någonting som då är viktigt att slå fast är att en konkurrent också är en ny kund. Det är inte bara så att alla andra länder älskar att få sälja allt vad de kan men inte köpa ett dugg. Nej, en ny konkurrent är som sagt också en ny kund. Men det gäller då att ha en egen förmåga till omställning, så att man kan begagna de nya marknader som här öppnar sig. Sedan kan det vara så att det i en del av de nya länderna finns inslag i politiken, som man har anledning att anlägga synpunkter på. I den handelspolitiska deklarationen gjorde jag också det. Jag konstaterade, att när dessa länder alltmer växer i slagkraft är det rimligt att de också tar på sig att följa en del av de GATT-regler som finns men som länderna tidigare de facto inte har ålagts att följa. En sådan utveckling är rimlig. Det borde ligga i dessa länders eget intresse att handla på det sättet för att undvika protektionistiskt mottryck. Sedan talade Carl Lidbom om frizoner. Han ville säga att en serie konservativa industriländer där har satt i gång något mycket kritiserbart. Jag vill då påminna om att det i Manilla hölls en konferens i februari månad, vilken var anordnad av FN-organet UNIDO, där man diskuterade denna typ av industriella frizoner. Man bildade då också ett råd som skulle följa utvecklingen. Medlemmar i det rådet skulle vara Colombia, Indien, Irland, Liberia, Mauritius, Mexico, Sri Lanka och Sudan och några till. Såvitt jag begriper är det svårt att hänföra alla de länderna till en särskild, ideologisk grupp. Och bland de grundande medlemmarna i detta organ finns länder som utgör en mycket brokig skara. Jag vill påminna om detta därför att jag tror att vi kommer alldeles snett, om vi försöker göra det för lätt för oss och inte ser vad verkligheten innebär. Vad vi än vill göra för att skydda oss själva och kunna kritisera andra, så kommer vi nämligen aldrig ifrån att hälften av de svenska industriarbetarna i dag för sin utkomst och sysselsättning är beroende av att den svenska exporten fungerar. Och även om vi väljer att kritisera en hel del länder som vi —eller herr Lidbom —- inte tycker om, så innebär det inte nödvändigtvis att alla andra länder fortsätter att köpa de varor som vi tillverkar i vår exportsektor. Det är den medvetenheten man bör ha för att inte här hamna alldeles snett i uppfattningarna. Vad sedan gäller synpunkterna på kapitalbildningsproblemet så är det en debatt som vi kanske kan föra i annat sammanhang. Från exportsynpunkt bör det dock understrykas, att om vi under de senaste åren utöver allt annat också hade haft de socialdemokratiska förslagen om att bygga upp stora kollektiva fonder, finansierade med årliga avsättningar från en treprocentig löneskatt, så tror jag inte att det skulle ha bidragit till att stärka vår konkurrenskraft internationellt. Och det är ju faktiskt det som förslagen bl.a. går ut på, alltså att varje år 3 26 av löntagarnas inkomster skall avsättas till någon sorts central fond, som LO och löntagarorganisationerna skall styra över. Om vi hade haft det arrangemanget ovanpå allting annat som socialdemokraterna har velat införa i form av höjda löneskatter— samtidigt som de har varit motståndare till växelkursändringarna — så hade kostnadsläget i Sverige i dag varit kanske 25 96 högre än det nu är. Och var och en kan ju fundera över var vi då skulle ha befunnit oss när det gäller konkurrenskraft och sysselsättning samt möjligheterna att göra oss gällande internationellt. Slutligen vill jag säga till Sven Andersson i Örebro att regeringen f. n. vidtar en lång rad exportbefrämjande åtgärder, och jag lyssnade med intresse på de förslag och synpunkter som Sven Andersson där framförde. Men på de avgifter som vi har i dag kan man väl — förutom de rent statsfinansiella motiven — lägga den synpunkten att resurserna skall utnyttjas på bästa möjliga sätt. När man tar i anspråk t.ex. handelsekreterarkontor är det bra om det blir så realistikt som möjligt.
Herr talman! Först några ord till Sven Andersson i Örebro. Om vi bara skulle handla med dem som vi gillar, skulle det inte bli mycket handel kvar, sade Sven Andersson. Detta är ett demagogiskt talesätt som inte bara Sven Andersson utan också andra borgerliga politiker brukar använda sig av. Men det är inte detta som det rör sig om. Visst är vi tvungna att byta produkter med dem som vi ogillar, trots att man givetvis måste säga nej till vissa länder. Rhodesia är ett exempel på ett sådant land och det skulle kunna nämnas fler. Detta är en sak. Någonting helt annat, och det är det som jag talar om, är att ställa upp bakom en institution, i detta fall IDB, eller att genom svenska företags investeringar stödja en ekonomisk och politisk struktur som förtrycker majoriteten av ett folk. Detta gäller t.ex. ett flertal länder i Latinamerika. Det är ju en helt annan sak, och det vet Sven Andersson mycket väl, men han försöker med den här demagogin. Sedan talade Staffan Burenstam Linder om frihandel, och det lät ju mycket bra. Men bra för vem, frihandel för vem? Är det för befolkningsmajoriteterna i de latinamerikanska länderna eller för den lilla privilegierade klicken i dessa länder och för svensk storfinans och dess intressen? Det måste ju vara det sistnämnda som Staffan Burenstam Linder åsyftar när han talar om frihandet, för det kan inte gälla befolkningsmajoriteterna i de förtryckta underutvecklade länderna eller ens arbetarklassen i det här landet.

Herr talman! Det här börjar bli bedrövligt tamt. Jag trodde att det skulle bli litet luft i luckan när Staffan Burenstam Linder kom upp i talarstolen. Han brukar inte svika på den punkten, men jag har kanske själv bidragit genom att vara för fridfull. Jag tar först upp problemet med utländska klagomål över protektionism från svensk sida. Inte på minsta sätt vill jag ge stöd åt de utländska anklagelserna. Tvärtom sade jag att det måste vara bekymmersamt att bli handelsminister i en tid då man har trycket från protektionismen på sig och tvingas att subventionera företag och göra anpassningar, så att man inte bryter mot några internationella regler. Det var en liten stilla fundering i marginalen, och saken är väl avfärdad med detta. När det gäller de nya industriländerna bejakar vi naturligtvis att de skall ha tillträde till våra marknader i väst. Vad vi har tillåtit oss att påpeka är att det är ett misstag att tro att det är den nya ekonomiska världsordningen som bryter in, när Sydkorea, Brasilien och Filippinerna säljer sina produkter på våra marknader. Ofta ligger det en utveckling bakom som inte särskilt mycket överensstämmer med den sydkoreanska, brasilianska eller filippinska befolkningens intressen. Multinationella företag kommer till dessa länder med en teknologi som inte kräver många anställda och med datorstyrda processer, som gör att man kan avstå från yrkeskunnande m.m. Därvid kan fördelarna av slavarbetarlöner, eller näst intill sådana, utnyttjas för att nå fördelaktiga konkurrenspositioner. Hela denna utveckling visar ju en sak, nämligen behovet av att få det internationella kapitalet och de multinationella företagens verksamhet under bättre kontroll. Det var också den slutsats jag drog i den delen av mitt anförande, Jag tror att det så småningom finns plats för nya initiativ. OECD skall nästa år se över uppförandekoden för multinationella företag, och då bör vi fullfölja de krav som inte bifölls förra gången. Vissa andra initiativ kan också vara på sin plats. Sedan är väl detta med frizoner inte särskilt aptitligt. Om vissa länder för att locka till sig företag alltför mycket missbrukar världshandelssystemets möjligheter genom att befria företagen från skatt, sociala förpliktelser och annat, rubbar det förutsättningarna för frihandeln, och därmed undermineras denna på sikt. Till sist kan herr Burenstam Linder ha rätt i att detta inte är det bästa tillfället — lampan lyser nu för min sista halvminut i talarstolan — för att diskutera löntagarfonder. Men herr Burenstam Linder sade ändå några ord om dem, och det lilla han sade var missvisande. Det är inte fråga om att bygga upp utvecklingsfonder genom att plocka av företagen pengar, så att deras kostnadsläge ytterligare förvärras, utan vad det gäller är att löntagarna är beredda att begränsa sina löneanspråk för att det skall bli utrymme för de industriinvesteringar som är nödvändiga. Det är inte heller enligt det förslag vi framlagt fråga om att omedelbart ta ut 3 26 av lönerna, utan man skulle starta mjukt med 0,75 96 och sedan öka uttaget med 0,75 96 per år tills man det fjärde året uppnår 3 96. Men det är, som sagt, framför allt inte fråga om nya belastningar på företagen utan om att ta fasta på löntagarnas villighet att medverka till att lösa ett bekymmersamt problem för näringslivet.
Herr talman! Handelsministern säger att vi gör betydande satsningar för de mindre företagen i form av marknadsföringsaktiviteter och uppläggning av olika kurser. Min fråga gällde emellertid om han vill medverka till att det blir rimligare kursavgifter. Jag sade tidigare att jag hyste vissa farhågor när man 1972 införde medlemsavgifter. Förut hade ju mindre företag i stor utsträckning fri service genom det tidigare organet. Men handelsministern menar att kurserna, om man hade lägre kursavgifter, inte skulle få så stor effekt. En konsekvens av det resonemanget skulle t.ex. vara att inte heller de som läser på universitet och andra skolor, utan att erlägga kursavgifter, är särskilt energiska. Vad jag befarade, och de brev som ambassadör Agda Rössel har fått bekräftar väl detta, är att alltför höga avgifter för de små företagen leder till en tröskeleffekt. Det är med tanke därpå som den gruppen skulle se positivt på en rimligare kursavgift. Det är helt orimligt att en kursvecka för två man skall kosta 10 000-15 000 kr. för ett litet företag. Jag vill också vad gäller paketlösningar för deltagande på mässor peka på att de finska företagen har möjlighet att få betydande stöd till sådant deltagande. Samma system tillämpas även i andra länder. Jag har tidigare från denna talarstol gått igenom den uppläggning som förekommer i olika länder i detta avseende, innebärande att det statliga organet ger ett betydande stöd till initialkostnaden för första framträdandet på en mässa. Herr Måbrink talade om demagogi. Jag vill påstå att han då menade att svenska företag inte skall sälja till vissa länder. Herr Måbrink kanske i huvudsak tänkte på de företag som är etablerade i vissa länder med ett styrelseskick som vi inte helt accepterar. Men vi möter ofta det problemet att svenska företag för att kunna sälja måste etablera sig i sådana länder. Jag är självfallet ingen vän av den typ av regimer som där finns, men jag vill peka på att en förutsättning för handel med många av de länderna är att företaget i fråga — jag kan t.ex. nämna SKF -— etablerar sig i landet. Annars får det inte sälja några varor där. Det problemet kvarstår än i dag.

Herr talman! Till herr Andersson i Örebro vill jag säga att han och jag antagligen ser på denna fråga med ganska likartade ögon. Det är väl rimligt att konstatera att regeringen under den senare tiden har gjort ett antal betydelsefulla satsningar för att hjälpa de mindre och medelstora företagen att komma ut på världsmarknaden och på det viset kunna ta till vara en potential som kanske har slumrat och måste väckas till liv. I de satsningarna ingår t.ex. ”exportchef att hyra”, som jag tror är ett mycket fint system för att göra det möjligt för företag att utan att dra på sig stora fasta kostnader undersöka i vad mån de själva verkligen i de olika fallen har en sådan möjlighet. Låt mig också säga att de avgifter som man betalar till Sveriges exportråd för de mindre företagen är mycket blygsamma.

Ett stadium i exportera-mera-kampanjen är att man på grundval av de intensiva kontakter som man har drar slutsatser. Jag vill gärna säga till Sven Andersson att i den mån det visar sig att slutsatser av det slag som han redan dragit bör dras också i övrigt, är regeringen inte främmande för att ta fasta på det. Det är intressant att höra å ena sidan Carl Lidbom och å andra sidan Bertil Måbrink tala. Bertil Måbrink säger att frihandel låter fint, men för vem? Jo, fortsätter han, det är för de rika länderna som suger ut de fattiga, och möjligen för storfinansen. Det är inte för folken ute i u-länderna. Till att börja med kan man konstatera att i alla internationella sammanhang u-länder oupphörligen kräver tillträde till världsmarknaden, förbättrade möjligheter att exportera, att handelshinder tas bort. Det finns naturligtvis en hel del u-landsregimer där ledarna inte helt företräder folket i alla avseenden, men jag tror inte man kan säga att den samstämmiga opinion som i internationella sammanhang kommer till uttryck från u-länderna skulle så missrepresentera deras egen tolkning av vad som från deras egen synvinkel är rimligt. Bertil Måbrink kanske har något slags konspirationsfilosofi som går ut på att i mest vartenda u-land är det General Electric och L M Ericsson som har tagit makten. Men ännu mer fascinerande är det ändå att höra Carl Lidbom säga att det här är så fruktansvärt för Sverige. Bertil Måbrink säger att det är rysligt för uländerna och att det bara är till för att befrämja våra egna intressen. Carl Lidbom hävdar att utvecklingen är så ruskig för Sverige - men att den uppenbarligen är mycket bra för u-länder. Man kan undra hur detta över huvud taget kan gå ihop. Det som Bertil Måbrink kallar för storfinans är väl i många branscher f. n. klämt av den konkurrens som har kommit från nya länder. Det finns en intressant motsägelse mellan vad herrarna försöker framföra, och den bör kunna påpekas. När Carl Lidbom talar om slavarbetarlönerna i de nya industriländer som växer fram, tror jag inte det är riktigt lätt för honom att finna belägg för det — om han någon gång skulle göra sig besvär med att försöka ta reda på hur verkligheten är. Jag tror att redan ett ytligt studium skulle ge vid handen att lönenivån i säg Sydkorea är klart högre än lönenivån i Indien och att lönenivån i Brasilien ligger klart över lönenivån i Sri Lanka eller Sudan. Även om man kan knyta synpunkter till hur utvecklingsprocessen i många länder går till, leder den väl ändå på det ena eller andra sättet till att man så småningom får en löneutveckling och förbättrade levnadsvillkor för folket i mycket breda kretsar i de olika länderna — precis som vi faktiskt har fått i vårt eget land när vi under historiens gång har gått igenom motsvarande process.

Hur mycket vi än talar här, kommer det i alla fall inte att leda till att Alfa-Laval kommer att kunna ge sysselsättning och extrainkomster till Sverige, om det skulle vara på det viset att andra länder är mer slagkraftiga när det gäller att utöka den typen av produkter, såvida vi inte på svensk sida försöker behålla vårt försprång. Därför måste vi till sist erkänna att hälften av vår industrisysselsättning är beroende av våra exportmöjligheter och att ett oeftergivligt krav på oss är att vi hänger med i den pågående omställningsprocessen. Och när vi gör det bör vi också kunna ha ett stöd i tanken på att en ny konkurrent inte bara är en ny konkurrent utan också en ny eventuell kund. Möjligheterna till framgång finns sålunda där rent definitionsmässigt. När det gäller dessa olika metoder att förbättra kapitalbildningen i Sverige säger Carl Lidbom att det här inte skall utgöra någon typ av pålagor på företagen, utan att det helt skulle drabba de enskilda löntagarna. Dessa skulle år efter år avstå 3 26 av sina löner till Landsorganisationens och TCO:s kollektiva centrala institutioner, vilka sedan skulle dirigera ut pengarna på kapitalmarknaden. Mycket snart skulle dessa kollektiva fonder bli större än hela ATP; till ATP betalas in ungefär 10 96 varje år, men mycket pengar går också ut därifrån i form av pensioner. Från de här centrala fonderna skulle det däremot inte förekomma några utbetalningar i annan mån än att de lånar ut pengar. Även om bara 3 96 om året går in till fonderna, skulle de följaktligen mycket snart få ett totalt dominerande inflytande på hela den svenska kapitalmarknaden. Jag har två synpunkter på detta resonemang. Den ena synpunkten är att jag inte tror att denna typ av centralisering nödvändigtvis är befrämjande för den industriella utvecklingen och slagkraften, och den andra synpunkten är att jag inte är helt övertygad om att man från de enskilda löntagarnas sida i löneförhandlingar och andra sammanhang skulle vilja avstå dessa 3 96 år från år. Antagligen skulle man i stället göra som man gjorde åren 1973, 1974, 1975 och 1976 när olika löneskatter höjdes, nämligen vid förhandlingsbordet försöka att kompensera sig. Allt tidigare tal om att man i förhandlingarna skulle ta hänsyn till ökade löneskatter har ju inte förhindrat att det blivit mycket kraftiga kostnadsstegringar, som de facto har varit så stora att regeringen i sina strävanden att få någon ordning på finanserna tvingats att inte bara justera växelkursen utan faktiskt även plocka bort 2 96 på den allmänna arbetsgivaravgiften.

Herr talman! Herr Burenstam Linder sätter likhetstecken mellan storfinans och arbetarklass såväl i Sverige som i u-länderna. Det är verkligen att göra analysen enkel för sig! Jag framhöll att det inte är befolkningsmajoriteten i u-länderna och inte heller arbetarklassen i det här landet som tjänar på att svenska multinationella bolag, uppbackade av den svenska regeringen, etablerar sig i exempelvis Latinamerika. Jag frågar: På vilket sätt har detta kommit den breda befolkningen till godo? Herr Burenstam Linder gör en jämförelse mellan Sri Lanka och Brasilien. Det är en helt meningslös jämförelse. Men positivt är att herr Burenstam Linder här sagt och bekräftat att det kapitalistiska systemet, det system som herr Burenstam Linder och hans borgerliga regering så hårt slår vakt om, kommer att fungera på det här sättet. Det kommer att resultera i vad som händer i Brasilien, det kommer att resultera i vad som händer i Chile. Det kapitalistiska systemets mekanism fungerar på det sättet. Jag tycker att det är välgörande att herr Burenstam Linder är så ärlig att han erkänner det. Herr Sven Andersson i Örebro springer förbi hela problematiken. Jag har ställt frågan: Kan vi vara oberörda av vad som händer i Latinamerika — massmördandet, tortyren, förföljelsen av befolkningsmajoriteten? Kan vi vara oberörda av detta samtidigt som vi har svenska storföretag etablerade i dessa länder, vilket innebär att de direkt understödjer de regimer som bedriver denna politik? Hur skall vi kunna tas på allvar av dessa människor i Latinamerika när den borgerliga regeringen med patos talar om solidaritet med de fattiga och om behovet av en rättvisare ekonomisk världsordning? Hur skall folk i de här länderna kunna ta sådant på allvar? Hur kan man påstå att den verksamhet som de svenska företagen nu med alltmer ökade investeringar bedriver i dessa länder skulle ha någonting med rättvis ekonomisk världsordning att göra? Det är verkligen att helt ha missförstått vad den tredje världen menar med sina krav på en rättvisare ekonomisk världsordning, herr Burenstam Linder.

Herr talman! Det förefaller som om jag'skulle kunna hålla med Staffan Burenstam Linder på en punkt. Skall vi i längden kunna hävda oss som frihandelsnation och skall vi kunna klara sysselsättning, materiellt välstånd och social omvårdnad, så måste vi ha en industri som har sitt försprång kvar, eller återvinna det försprång som vi har förlorat. Det är ingen tvekan om detta. Det är ju detta som gör hela problematiken med sparandet och industriinvesteringarna så dramatisk och så betydelsefull för Sverige inför 1980-talet. Det är fråga om stora kapitalbildningsbehov, och det är naturligtvis också fråga om att justera upp lönsamhetsnivån i företagen, därför att denna under de senaste åren onekligen har varit något låg. Sveriges löntagare är villiga att ställa upp på detta och säga: Får vi del i vinsterna genom löntagaraktier och får vi ett inflytande över investeringarna skall vi avstå löneutrymme och låta pengar kanaliseras till företagen. Det är väl en nationell tillgång att löntagarna i Sverige har denna attityd till problemen och viljan att hjälpa till. Låt inte era fobier driva er att bara blankt avvisa löntagarna när de kommer med detta erbjudande, och försök inte att skrämma Sveriges löntagare med diverse skräckbilder om tvångssparande och annat som skulle föreslås här i gigantisk klass! Vi känner igen detta från ATP-stridens dagar. Jag och förmodligen också Staffan Burenstam Linder minns högerns affischer från den tiden. ”De skall ta 25 öre av varje krona du tjänar”, hette det då, och det verkar som om herr Burenstam Linder är på väg mot en liknande skildring nu. Löntagarna har inte denna trångsynta egoistiska inställning, de är villiga att avstå löneutrymme därför att de begriper att detta är nödvändigt för att klara företagen i morgon och under 1980-talet. Det är nödvändigt för att jobben skall kunna tryggas. Det är ett utbyte som räcker från deras synpunkt under förutsättning att de också får litet inflytande på investeringarna i framtiden. Jag vill för ögonblicket avstå från att föra den här debatten vidare. Till sist bara några ord om Sydkorea, Brasilien och liknande stater. Jag tror att Staffan Burenstam Linder skall akta sig för att rusa för långt i tangentens riktning och utfärda för mycket garantier för de lysande förhållandena i dessa stater. Vad jag påstod i all enkelhet var att det förekommer ett missbruk av världshandelssystemets regler och staters nationella frihet, om man så vill, när man inrättar frizoner, drar dit multinationella företag med deras datorer och teknologi, befriar företagen från skatter, arbetarskyddsregler, fackföreningar och allt mellan himmel och jord. När man sedan slänger in dessa företags produkter på världsmarknaden utsätter man solidariteten också i den rika världen för stora påfrestningar. Det blir jobbigare för svenska arbetare exempelvis i tekoindustrin att acceptera frihandeln på sitt område, om de vet att de som tjänar på den icke ens är arbetarna i Sydkorea utan möjligen en del kompisar till regimen och en del kapitalister i landet. Det finns ett samband mellan sättet att utnyttja frihandelsreglerna och den nödvändiga solidaritet som måste bära upp dem.

Herr talman! Det är bra att herr Lidbom intresserar sig för utrikeshandelsfrågorna den här gången, eftersom vi ju i debatten om handelspolitik och valutapolitik för jämnt ett år sedan inte hade tillfälle att resonera om hur man borde se på t.ex. importen av tekovaror och andra betydelsefulla handelspolitiska problem. Nu har herr Lidbom tagit upp många handelspolitiska frågor. Det är bra, och jag är tacksam över att han ansluter sig till de grundläggande krav som ändå finns på Sverige för att vårt land inte skall hamna alldeles snett.

Om man gör det blir det också lättare för oss industriländer och över huvud taget för världsekonomin att satsa mera på att staga upp utvecklingsansträngningarna hos de länder som fortfarande släpar mycket långt efter i utvecklingsprocessen. Herr talman! Ett för tillfället sista ord om dessa stora kollektiva fonder. En sak vi kan slå fast är att Sverige vuxit sig starkt såsom industriland och uppnått respektabla nivåer i förhållande till andra länder i fråga om standard och löner utan något sådant system som ni nu påstår är alldeles nödvändigt. Att det kommer att behövas ett sparande, en kapitalbildning, är vi överens om, för de resurser vi har uppnått hittills har vi kunnat uppnå på grund av ett omfattande sparande. Ett oeftergivligt krav är dock att det finns en rimlig lönsamhet i näringslivet. Det är f. n. inte så mycket fråga om brist på sparande som fråga om brist på verkligt lockande investeringsprojekt. Även inom ramen för Statsföretag får man leta med ljus och lykta innan man hittar något investeringsobjekt som har rimlig lönsamhet. Även för en statsdriven del av svenskt näringsliv är alltså detta den enkla sanningen — det är viktigt att slå fast. Kan man bara få tillbaka lönsamhet i näringslivet kommer en stor del av de problem som vi nu diskuterar att kunna hanteras. Det är därför som det alternativ av socialdemokratisk politik som vi under det senaste året hört talas om är så oroande. Ni har varit emot de växelkursjusteringar som vi har gjort. Ni har velat införa den ena nya löneskatten efter den andra. Åtminstone från början var ni emot att vi lämnade ormsamarbetet. Hade vi följt er uppläggning i dessa hänseenden hade kostnadsnivån i dag ute i näringslivet varit upp emot 25 926 högre än den nu är. Jag undrar mycket hur det skulle ha sett ut i textilindustrin, i bilindustrin, i den mekaniska verkstadsindustrin om vi hade gått efter sådana linjer. En kapitalbildning behövs. Vår uppfattning är att den skall grunda sig på individuellt sparande. Jag tror att det finns stora möjligheter att komma fram den vägen. Jag tror också att det ökar medbestämmandet mer för de många enskilda människorna än ett genomförande av ert förslag skulle göra. Det avgörande måste väl ändå vara, också enligt ert sätt att se på saken, att det inte är det centrala kollektivets makt i sig som man vill stärka utan inflytandet för de enskilda människorna själva. Att göra det genom att uppmuntra till bostadssparande och olika andra former av sparande är såvitt jag förståren bra väg. Herr Lidbom säger att löntagarna fortsättningsvis, när det här systemet är sjösatt, med glädje och fröjd skall avstå från 3 96 av sina löner till det centrala LO och det centrala TCO. Han säger att de kommer att göra det med fröjd och gamman, därför att de inte har den trångsynta och egoistiska inställning som Staffan Burenstam Linder har. Tillåt mig att betvivla en smula att det skulle finnas något slags pressande lust ute hos de svenska medborgarna att fortsättningsvis avsätta 3 96 av sina inkomster till LO och TCO centralt. Tillåt mig betvivla det — utan att för den skull alls vilja utnämna enskilda svenska människor till trångsynta och egoistiska. Jag tror faktiskt att det är andra synpunkter som där gör sig gällande. Från den socialdemokratiska regeringen har man tidigare inför löneförhandlingar sagt att man skulle räkna av allt vad löneskatter heter, medan verkligheten har visat att man från början av 1970-talet genomförde mer och mer ökning av löneskatterna. Parallellt kom det också att bli rekordartade krav på sedvanliga lönehöjningar avtalsvägen, och på den vägen fick man kraftiga kostnadsstegringar. Och bra mycket av de besvär som vi haft att kämpa med på senare tid torde där ha sin förklaring.

Herr talman! Jag ämnar återknyta till den tidigare delen av denna utrikespolitiska debatt och till frågan om världens rustningar. Jag finner det motiverat att i mitt anförande börja med att beröra den frågan. Den är levande i debatten i vårt eget land och den har stor aktualitet, då vi nu är mitt uppe i förberedelserna för FN:s särskilda nedrustningskonferens.

Sipri har gett oss många sådana jämförelsetal, och jag vill utnyttja några av dessa i mitt resonemang. Enligt Sipri var världens totala militärkostnader 1976 omkring 334 miljarder dollar. Den summan, som är lika med 40 miljoner dollar per timme, är så stor att den praktiskt taget är omöjlig att förstå. Det är därför vi kan behöva några jämförelser. År 1976 satsade världen två gånger så mycket på militären som man satsade på hälsooch sjukvård och mer än man satsade på utbildning. Detta trots att 1500 miljoner människor saknar effektiv medicinsk vård, att omkring 250 miljoner barn inte får gå i skola och att 800 miljoner människor är analfabeter. Man kan också uttrycka det så att det är lika mycket som den sammanlagda inkomsten för tre fjärdedelar av de fattigaste innevånarna i tredje världen. Den summa som man låter gå till militärkostnader är 20 gånger så stor som den officiella u-hjälpen från de industrialiserade länderna till tredje världen. Dessa siffror talar sitt eget språk. FN:s särskilda generalförsamling ger ett tillfälle att angripa nedrustnings frågorna. Sveriges mångåriga engagemang för nedrustning förpliktar till en kraftfull insats. En sådan förväntas av alla i vårt land som engagerat sig i dessa frågor. Inte minst viktigt är att man kan fullfölja det nordiska förslaget om en studie om sambandet mellan nedrustning och utveckling. Här finns flera olika frågor att reda ut — inte minst de problem, som sammanhänger med en överföring av resurser från militär till civil verksamhet i samband med en nedrustning, t.ex. effekter på sysselsättningen vid en sådan produktionsomläggning. Vi utgår ifrån att regeringen gör allt för att denna del av nedrustningskonferensens arbete skall bli framgångsrik. Men det reser också kravet att angripa motsvarande problem på hemmaplan. Våra egna försvarsutgifter måste hållas nere, och extravaganser exempelvis på det flygtekniska området måste motverkas. Det här är inte en försvarspolitisk debatt — det har jag klart för mig. Men det är ändå angeläget att framhålla att vad vi pläderar för i Förenta nationerna måste vi tillämpa i vårt eget land. En omställning av vår egen försvarsindustri till en lägre kapacitet måste möjliggöras genom medverkan från samhället och inte få lov att stranda av sysselsättningsskäl. Vårt land har gott anseende då vi driver nedrustningsfrågorna. För att behålla det i framtiden och också för att behålla trovärdigheten i vårt handlande även hos människorna i vårt eget land måste vi begränsa de kostnader försvaret åsamkar folkhushållet. Ett särskilt kusligt inslag i rustningsbilden är den enorma mängden av kärnvapen som finns lagrade på olika håll. I Europa finns det, som redan nämnts i den här debatten, över 10 000 taktiska kärnvapen, vart och ett i genomsnitt fyra gånger kraftigare än den atombomb som fälldes i Hiroshima. Denna situation har aktualiserats för människorna än mer sedan president Carter lanserat neutronbomben för placering i Europa. Neutronbomben är en ny typ av kärnvapen ”med en stridsspets med förstärkt radioaktiv verkan som är ”effektivare” för att döda människor — under olidliga plågor — medan den sparar material, byggnader, pansarfordon”, för att citera Alva Myrdal. Hon säger även: ”Neutronbomben är utstuderad grymhet — vapenteknikernas triumf över etisk anständighet.” Jag är övertygad om att människorna i vårt land vill att ansvariga politiker här skall använda allt sitt inflytande till att förhindra att vår världsdel tar emot ett sådant tillskott i sin vapenarsenal. Det är stor risk att det tillskottet skulle leda till en upptrappning av ett planerat utnyttjande av kärnvapen. Vi bör stärka opinionen mot vad Egon Bahr — den socialdemokratiske partisekreteraren i Västtyskland — kallat en symbol för perverst tänkande. Det förefaller som om regeringen nu vore mer benägen att gå ut aktivt och bestämt i denna sak, till skillnad mot den försiktiga hållning man hade vid höstens FN-församling, då man var angelägen registrera dem som inte uttalade sig mot neutronbomben. En uppfordran till handling från svensk sida må i dag vara det enhälliga uttalande som utrikesutskottet i Norges storting antagit, nämligen att arbetet för att hindra spridning och utveckling av nya typer av kärnvapen måste få hög prioritet. Reiulf Steen — utskottets ordförande — har i ett eget uttalande tillagt att tiden är inne för Norge att ta konkreta initiativ för att påskynda internationella förhandlingar, som kan hindra att den amerikanska neutronbomben blir utvecklad vidare. För en tid sedan hölls det i Stockholm en s.k. folkriksdag för nedrustning, där en mångsidig representation från Folkrörelsesverige hade mött upp. Initiativtagarna var organisationer som har fredsfrågan som en huvudpunkt på sina program. Och alla som deltog ställde sig bakom krav på aktiva insatser för att pressa ner rustningskostnaderna i världen men ävenså krav på den svenska regeringen att vidta åtgärder på hemmaplan. Jag tror att man skall vara lyhörd för sådana uttryck för stämningsläget bland människorna just nu. Det är också skälet till att jag så utförligt har uppehållit mig vid denna fråga. Herr talman! Jag vill nu gå över till ett helt annat problemområde som kan synas avlägset från svensk horisont — södra Afrika. Förhållandena där är emellertid så svårartade och konfliktladdade att de kan få vida verkningar och komma att mera påtagligt angå även oss. Redan nu innebär den politiska situationen i Sydafrika och Rhodesia allvarliga påfrestningar för grannstaterna, de s.k. frontstaterna. Människorna där utsätts för svåra prövningar och umbäranden. Vi har — med all rätt — upprörts av den attack som PLO gjorde mot Israel i lördags och som kostade oskyldiga människor livet, även många barn. I dag vet vi att händelseutvecklingen har gått vidare och lett till ytterligare mänskliga lidanden. Vi upprörs av detta. Avståndet till Israel är inte längre än att vi noga kan följa vad som händer där, och svenska massmedia har sin uppmärksamhet riktad på området. När det gäller förhållandena i södra Afrika är det annorlunda — de går oss förbi och lämnar oss tämligen oberörda fastän det gäller många tiotusental människor som i vart och ett av dessa länder direkt drabbas av rasförtrycket och de konflikter och strider som pågår. I en interpellation tidigare till utrikesministern har jag riktat uppmärksamheten på dessa omständigheter, som bl.a. innebär att massor av människor får leva i flyktingläger där förhållandena inte sällan är erbarmligt dåliga. Så är t.ex. fallet i Mogambique. Man drar sig fram på en knapp och ensidig kost och har inte ens tillgång till vatten. De sanitära förhållandena är dåliga och hälsotillståndet därefter. För de barn och ungdomar som finns i lägren är möjligheterna till undervisning eller utbildning nästan obefintliga. Det rör sig om tiotusentals unga människor som på det sättet får oreparabla skador. Och till detta kommer att dessa läger är oskyddade för anfall från Smithregimens Rhodesia. Så riktades mot lägret vid Chimoio i Mogambique i november förra året en sådan överraskande attack som ledde till att ett mycket stort antal dödades — mellan 600 och 2500 personer, uppgav utrikesminister Karin Söder i sitt interpellationssvar till mig. Ögonvittnen har berättat hur anfallet riktades mot bl.a. en skola och mot sjukhus — de bilder som så småningom har publicerats även i svensk press visar öppna massgravar med kvarlevorna av unga människor. Man får en stark påminnelse om Song My-tragedin. För egen del har jag oroats av att svensk opinion knappast är medveten om de lidanden som människorna i södra Afrika får underkasta sig i en kamp som faktiskt berör hela världen. Ett land som Mogambique behövde sannerligen få ägna sig åt sina egna angelägenheter och reparera de skador som uppenbarades vid frigörelsen från Portugal, då de portugiser som lämnade landet dessutom helt enkelt förstörde fasta anläggningar, maskiner o. d. eller förde bort dem. Mocambique är likaledes ett gott exempel på hur en kolonialmakt gav landet en infrastruktur som försvårar ett självständigt samhällsliv, med kommunikationsleder exempelvis som anpassats för transittrafiken till och från Sydafrika och Rhodesia men inte för transporter som tillgodogör landets egna invånare med livsmedel och annat. Till detta kommer då bördan av att vara frontstat mot Rhodesia och ställa upp på de krav som FN stipulerat för dessa. I Zambia finns det 72000 personer i läger. Även här är det i stor utsträckning fråga om barn. Och lägren har liksom lägren i Mogambique utsatts för den rhodesiska krigsmaktens raider, och människor har dödats. Angola, en annan frontstat, har inom sina gränser mer än 200 000 flyktingar från Shaba i södra Zaire. Detta ställer stora krav på Angolas administration att organisera en dräglig tillvaro för dessa flyktingar, som inte vill återvända till Zaire förrän den politiska situationen har förändrats där. Till historien hör att Angola självt kämpar med egna problem efter frigörelsen. Botswana är den enda frontstaten som inte har givit tillstånd för gerillan att operera från sitt territorium. Icke desto mindre har landet utsatts för repressalier från Rhodesia, och för ett par veckör sedan rapporterades att landet brutalt och oprovocerat hade anfallits av Rhodesia. Enligt rapporter dödades då 17 personer och många skadades. Över gränsen mot Rhodesia kommer nu till Botswana varje månad flyktingar i tusental från striderna inne i Rhodesia. Botswana har ytterst blygsamma resurser att klara de försörjningsproblem och administrativa problem som följer med flyktingströmmen. Det hör till bilden att Botswana inte haft någon egen försvarsmakt men nu tvingats inrätta en sådan till en numerär av 500 man. Men även obetydliga styrkor tär på landets resurser. Herr talman! De förhållanden i några av länderna i södra Afrika som jag nu berört känner vi till på grund av att vi har biståndsverksamhet etablerad i de länderna och märker hur denna försvåras och försenas. Att angripa grundproblemen i södra Afrika är något vida mer än en biståndsfråga och berör vår totala utrikespolitik. Det är därför jag tagit upp saken i denna debatt. Förenta nationernas insatser borde vara kraftfullare och ge mera stöd till de utsatta frontstaterna. För det behövs insatser och engagemang från många medlemsländer inom FN. Vi förväntar oss att regeringen verkar för detta än mer både i de internationella organisationerna och genom bilaterala påtryckningar. Det är en mycket angelägen del av vår utrikespolitik. Herr talman! Jag vill nu till sist använda detta tillfälle att betona hur viktigt det är att vi tillämpar ett enhetligt och sammanhållet synsätt i våra förbindelser med andra länder. Det må sedan gälla handelspolitik, biståndspolitik eller utrikespolitik i egentlig mening. Detta låter sig sägas, men tillämpningen är förvisso inte alldeles lätt. Den biståndspolitiska utredningen tog upp dessa samordningsproblem i sin behandling av vad utredningen kallade u-landspolitiken. Vid behandlingen av och förberedelserna för förverkligandet av en ny ekonomisk världsordning uppkommer åtskilliga frågor som måste behandlas med stor omsorg och politisk skärpa om inte resultatet skall bli besvärande för ekonomi och sysselsättning i vårt eget land eller skapa missförstånd och förvirring i de länder med vilka vi har ett biståndssamarbete. I det senare sammanhanget har vi vunnit respekt hos våra samarbetspartner lika väl som i de internationella organisationerna för att vi valt att ta stor hänsyn till resp. lands egen utvecklingsplanering och sökt stödja den och inte sett som en primär uppgift att hävda svenska intressen. Många tecken tyder emellertid på att detta synsätt inte längre är självklart i de olika departement som har med u-landspolitiken att göra. Förslaget om IDB var ett flagrant exempel härpå. Förslaget från industribiståndsutredningen har också ingett oro. Det är att beklaga att riksdagen synes för första gången få ta itu med dessa viktiga samordningsfrågor under stark tidspress i detta riksmötes slutskede. Jag beklagar det och har redan nu velat ange att jag inte är beredd att ge upp etablerade och som jag trodde starkt förankrade grundläggande principer för vårt samarbete med mottagarna av svenskt bistånd.

Herr talman! Det är två viktiga dokument som anger riktlinjerna för det mellanfolkliga samarbetet och även för individens existens i sitt eget land. De två dokumenten är Förenta nationernas stadga och konventionerna för de mänskliga rättigheterna. Om alla respekterade vad som anges i dessa handlingar skulle världen se helt annorlunda ut än vad den gör i dag. I Förenta nationernas stadga föreskrivs att alla medlemmar skall lösa sina internationella tvister med fredliga medel och på ett sådant sätt att internationell fred, säkerhet och rättvisa inte hotas. Detta underströks ytterligare vid det nordiska utrikesministermötet i Oslo i denna månad. I kommunikén från utrikesministermötet heter det: ”Ministrarna bekräftade de nordiska ländernas starka stöd för FN och för åtgärder som syftar till att lösa internationella problem med fredliga medel i enlighet med FN-stadgan.” Det är ett högt ställt mål, och det är nog många som anser detta vara en utopi, men det måste ändå för en fredsorganisation vara det absoluta målet. Man ser emellertid tyvärr ofta hur vissa länder mycket snabbt griper till vapen utan att göra något försök att lösa tvisterna med fredliga medel. Ännu mindre försvarligt är det när en del länder sänder trupper till andra delar av världen för att på det sättet tvinga på andra länder sin egen ideologiska uppfattning. I ett nu aktuellt fall tar regeringen i regeringsdeklarationen direkt avstånd från sådan inblandning. Där sägs: ”Vi tar avstånd från den sovjetiska och kubanska inblandningen i konflikten. Denna medför även risker för avspänningssträvandena på andra håll i världen.” Olof Palme har också betygat sitt avståndstagande, och i Allan Hernelius anförande redovisades en del av den imperialistiska politik som Cuba för, när man nu har trupper i en rad afrikanska länder. Konflikter skall inte lösas med vapen utan först och främst genom förhandlingar, medling och liknande medel, står det i FN-stadgan. Tyvärr föredrar en rad länder att i stället förlita sig på allt starkare militärmakt. Försöken till nedrustning har inte lyckats. Nedrustningsförhandlingarna i Genéve har pågått i 16 år, och vissa väsentliga resultat har uppnåtts. Man får dock konstatera att framstegen i relation till kapprustningen inte är så stora. Vi talar om nedrustning, men hittills har vi inte kunnat sträcka våra förhoppningar längre än till begränsning av rustningarna. Inte heller detta har lyckats, utan kapprustningen har i stället fortsatt. Enligt försiktiga uppskattningar uppgick militärutgifterna till mellan 350 och 400 miljarder dollar 1976. Detta är en fruktansvärd misshushållning med resurserna. Det framstår i så mycket mera grotesk dager om man tänker på all den nöd som råder i vår värld. Det kan ju vara lämpligt att i detta sammanhang erinra om att OECD ländernas utvecklingsbistånd samma år uppgick till 15 miljarder dollar. I dag är 25 96 av världens vetenskapsmän engagerade i militärrelaterade objekt, och 40 96 av utgifterna för forskning och utveckling består nu av öronmärkta pengar för militära ändamål. Skall man om igen jämföra med uhjälp så är, under förutsättning av oförändrade relationer, ett års militärutgifter lika mycket som 25 års hjälp till de fattiga länderna. Givetvis är kärnvapnen den mest förfärande delen av hela kapprustningen, och Sverige har anslutit sig till den stora majoritet av stater som anser att kärnvapennedrustningen måste ges högsta prioritet utan att man därför försummar de viktiga problemen kring de konventionella rustningarna. I regeringsdeklarationen anges också att kärnvapnen utgör det allvarligaste hotet mot vår civilisation och hela mänskligheten. Detta hot förvärras ständigt av kärnvapenstaternas fortsatta upprustning på området. Än allvarligare skulle det bli om ytterligare stater skaffade sig kärnvapen. Den pågående kvantitativa och kvalitativa kärnvapenupprustningen måste hejdas, sägs det i deklarationen. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla vikten av det förslag om ett allmänt provstopp som Sverige har framfört och arbetat länge för. Ett allmänt provstopp och reella framsteg vid SALT-överläggningarna skulle kunna få en stor betydelse också i arbetet på att förhindra tillkomsten av nya kärnvapenstater. Varje nytt tillskott till kärnvapenarsenalerna är ett bakslag för nedrustningsarbetet i världen. Införande av nya vapen innebär ytterligare steg på kapprustningens ödesdigra väg. Det försvårar även arbetet på att hindra tillkomsten av nya kärnvapenstater. De överväganden som f. n. pågår om att anskaffa s.k. neutronvapen ger därför anledning till oro, vilket framkommit under dagens utrikespolitiska debatt. Ingen kan garantera att införande av vapen av detta slag inte skulle öka riskerna för en kärnvapenkonflikt i ett spänt världsläge. Det gäller även andra s.k. minikärnvapen. Riskerna är då stora för en upptrappning till ett obegränsat kärnvapenkrig. Regeringen har vid åtskilliga tillfällen fördömt utveckling och användning av neutronbomben. Till denna uppfattning har också oppositionen, i varje fall socialdemokraterna, anslutit sig. Neutronbomben är ett massförstörelsevapen, och Sverige har konsekvent motsatt sig användningen av sådana vapen. Även om kärnvapen till sina verkningar är de mest fruktansvärda bör man observera att 80 96 av världens militärutgifter går till konventionella vapen. FN:s extra generalförsamling för nedrustning är att hälsa med tillfredsställelse, men man får inte hysa alltför stora förhoppningar om vad som skall kunna åstadkomas vid denna konferens. Det är samma länder som var representerade vid nedrustningsdebatten i FN:s generalförsamling som nu skall mötas. Det blir väl i stort sett samma delegater som kommer, men man kan möjligen hoppas på större beredvillighet att åstadkomma verkliga resultat när en extra församling sammankallats för just detta ändamål. Herr talman! Det andra dokument som jag inledningsvis nämnde var konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Också det nordiska utrikesministermötet betonade betydelsen av detta dokument. I sin kommuniké uttalar utrikesministermötet: ”Ministrarna bekräftade de nordiska ländernas engagemang för stärkande av respekten för de mänskliga rättigheterna överallt i världen och deras vilja att stärka FN:s roll på detta område. De underströk på nytt betydelsen av det utvidgade människorättsbegreppet som omfattar såväl de medborgerliga och politiska rättigheterna som de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna bör byggas ut genom ett system av rättsligt bindande avtal och internationell kontroll.” Det är väl känt att många länder inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Även i länder som själva har skrivit på konventionerna förekommer upprörande brott mot dessa. Varje land som inte vill tillåta någon form av kontroll av efterlevnaden kan misstänkas för att inte följa konventionerna. I första hand gäller det alla de länder som inte har skrivit på det fakultativa protokoll som finns fogat till konventionerna och som tillåter medborgare inom ett land att klaga hos en internationell kommitté. F. n. har 44 länder tillträtt konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, medan 46 har tillträtt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Man bör dock nogsamt observera att endast 16 länder — bland dem Sverige, Norge, Finland och Danmark — har ratificerat samtliga fördrag. Sverige och ett flertal andra länder har också föreslagit att ett land skulle kunna anklaga ett annat land för eventuella brott mot de mänskliga rättigheterna och därmed få en undersökning till stånd. En allt vanligare metod från i synnerhet diktaturstaterna är att hänvisa till FN-stadgan, artikel II”, där det står att FN inte får ingripa i ett lands inre angelägenheter. Med en sådan hänvisning menar man att man inom sitt eget lands gränser hur grovt som helst kan kränka mänskliga rättigheter. Sådana metoder är verkligen ett sätt att smita från tillämpningen av mänskliga rättigheter, ett sätt som stadgans anda absolut inte avser. Det är en förkastlig metod att hänvisa till suveräniteten inom sitt land för att därmed undgå all kontroll och slippa fullfölja vad som sagts i de två konventionerna. Ett av de grövsta brotten mot mänskliga rättigheter är att inte låta den som så vill resa ut från sitt land. I konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter står: ”Envar äger frihet att lämna vilket land som helst, däribland sitt eget.” Respekteras denna bestämmelse, kan ju den som utsätts för förtryck lämna sitt eget land och därmed undgå förtrycket. Länder som med våld håller sitt lands medborgare inom sina gränser har grovt brutit mot mänskliga rättigheter. Det är väl känt för kammarens ledamöter och allmänt bekant att det finns länder som inte tillåter någon medborgare att resa ut. Det har omvittnats vid så många tillfällen att vi väl känner till vilka länder som med våld håller sina medborgare inom sina gränser. Det är ju också känt att vissa länder tillämpar metoden att spärra in friska men mot regimen misshagliga människor på mentalsjukhus. Om frihetsberövande åtgärder stadgas det i konventionens artikel 9: ”Envar har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen må utsättas för godtycklig arrestering eller annat godtyckligt frihetsberövande.” Det är heller inte tillåtet att förbjuda någon att fritt röra sig inom sitt eget land. I konventionens artikel 12 stadgas: ”Envar som lagligen befinner sig på en stats område äger rätt att där röra sig fritt och fritt välja bosättningsort.” Man kan verkligen fråga sig om alla de länder som skrivit på konventionerna tillämpar dessa bestämmelser. Jag anser att konventionerna om de mänskliga rättigheterna är ett av de viktigaste dokument som Förenta nationerna har antagit. Jag hoppas att det respekteras på alla håll. Min förhoppning är att Förenta nationerns kontrollorgan skall kunna avslöja alla de övergrepp som förekommer mot konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

Herr talman! Herr Lövenborg kom in på frågan om de sovjetiska u-båtarna försedda med kärnvapenutrustning. Han sade att de opererar på sovjetiskt vatten, och det må vara en sak för sig. Men han gick ändå ganska långt; han sade att han kände ingen förtjusning över dessa u-båtar. Det är mycket sagt för att komma från herr Lövenborg.
Herr talman! Ja, herr Hernelius, jag tror inte att man kan utveckla så mycket demagogi kring den här frågan, och det var inte särskilt mycket sagt för att komma från mitt håll heller. Vi är ju för kärnvapnens avveckling, för nedrustning och för att Norden skall bli en kärnvapenfri zon. Men man kan ju, herr Hernelius, inte rycka ut en detalj ur sammanhanget. Att avvärja kärnvapenhotet är en fråga om internationella överenskommelser; att både NATO och Warszawapaktens länder genom överenskommelser går in för åtgärder. Ingen kan vara främmande för att NATO har sitt grepp över skandinaviska länder och att det självfallet uppfattas som ett hot från andra sidan. Vilken arsenal har NATO i Norden? Den är säkert inte liten, men det hotet ser man aldrig från moderat håll. Jag tycker att man skall vara konsekvent i de här sammanhangen.
Herr talman! Herr Lövenborg sade att det inte var mycket att komma med för hans del att icke visa förtjusning. Har herr Lövenborg mera i säcken?

Herr talman! Sverige har av flera olika orsaker tillvunnit sig en stor respekt i olika internationella sammanhang. Vårt demokratiska samhällssystem, vår alliansfrihet och vårt tekniska kunnande har medfört att vi kan göra sådana insatser som annars inte skulle varit möjliga. Både utrikesministern och andra talare här i dag har framfört vikten av att vi agerar kraftfullt internationellt till försvar för de mänskliga rättigheterna. Få saker skulle väl vara så eftersträvansvärda som att vi, vid de årligen upprepade utrikespolitiska debatterna här i riksdagen, kunde konstatera att världen i det avseendet ser ljusare ut. Tyvärr är det inte så. Överallt kan vi finna flagranta exempel på hur dessa rättigheter sätts ur spel, och eventuella ljuspunkter förbyts alltför ofta i besvikelse. En av de mest betydelsefulla mänskliga rättigheterna är yttrandefriheten. Vi känner väl till hur begränsade dessa rättigheter är i många länder. Till yttrandefriheten hör rätten att fritt få uttrycka sig i ord och bild och att fritt få distribuera information. Frågan om information och vilka regler som skall gälla för dess distribution har alltmer aktualiserats i olika internationella sammanhang. Så har t.ex. UNESCO i sin konstitution betydelsen av massmedia som ett verksamt medel för att förbättra förståelsen mellan länder och folk. Helt självklart har för oss varit att informationsflödet skall vara fritt och ocensurerat. Vissa händelser såväl inom UNESCO som nu vid FN:s senaste generalförsamling ger mig anledning till några kommentarer. Det finns en risk för att det fria informationsflödet — där sådant finns — kan komma att begränsas genom internationella beslut, en utveckling som vi från svensk sida givetvis måste bekämpa. I UNESCO:s femårsplan finns ett långt avsnitt om information, och det finns orsak att läsa och begrunda det avsnittet noggrant. Några av oss erinrar sig säkert försök som gjordes för några år sedan i en rapport till UNESCO med förslag att begränsa det fria ordet genom att ge stater rätt att själva besluta om regler i syfte att begränsa informationsflödet. Vid förra årets generalförsamling i FN lades från öststaterna som vanligt fram ett förslag till en deklaration om stärkande av internationell säkerhet. Texten i år skilde sig emellertid från den tidigare år genom att man nu infört några nya moment, bl.a. om ”objektiv informationsspridning” och ”massmedias roll och ansvar” i detta avseende. Sverige biträdde inte resolutionen. Vi framförde att vi inte kan stödja en text som avser att reglera innehållet i massmedia. Herr talman! Det är bra att detta sades ifrån klart och tydligt. Men problemet kan återkomma. Man kan ställa sig tveksam när man ser vissa avsnitt om information i UNESCO:s långtidsprogram och budgetförslaget för 1977/78. Helt naturligt har i-länderna ett större informationsflöde än utvecklingsländerna. De har också ett större antal nyheter att förmedla, och resultatet blir naturligtvis en snedvridning när det gäller mängden av information från i-länder jämfört med u-länder. Men det är än så länge kvantiteten det gäller. Nu talar man i UNESCO:s programskrifter om krav på en mera balanserad information. Man använder uttrycket ”a free and balanced flow of information”. Detta uttryck återkommer ofta. Och visst kan man åstadkomma balans så till vida att man ökar genomslagskraften hos den svagare parten, men man kan också gå den betydligt farligare vägen och begränsa informationsflödet från dem som bedöms ha möjlighet att lämna för mycket information. Balanserad information är ett olyckligt ordval, och det gäller att bevaka vad som kommer ut av det. En internationell UNESCO-konferens skall äga rum i Sverige nu i maj, och vi får hoppas att den skall beakta kravet på en fri information folk och länder emellan. Ingen skall tro att fred och säkerhet på jorden främjas av ett kontrollerat informationsflöde. I stället skulle ett sådant medföra en ytterligare begränsning av mänskliga rättigheter och därmed medföra ytterligare spänningar i de mellanfolkliga relationerna. Vi känner alla till hur totalitära stater av olika slag, såväl kommunistländer som länder som styrs av militärjuntor, genom lagstiftning eller genom våldsutövande begränsar medborgarnas rätt att ge uttryck för åsikter och uppfattningar. Det talas ofta från socialdemokratiskt håll i Sverige om vikten av att vi understöder och hjälper länder med en progressiv inriktning, länder där man aktivt arbetar för social och ekonomisk utjämning. Visst är det riktigt, och visst skall vi göra det, men vi får inte vara blinda för att i åtskilliga av dessa länder sker också ett åsidosättande av de mänskliga frioch rättigheterna att fritt få uttrycka sina åsikter och fritt få röra sig inom och utom landet. Också i det sammanhanget måste Sverige göra sin röst hörd. Vi vill dessutom veta att vårt agerande i internationella organ för ett fördömande av brott mot mänskliga rättigheter också når fram till medborgarna i de länder där ofrihet råder. Därigenom kan vårt internationella agerande verka som ett stöd för de människor som i dessa länder kämpar för sina rättigheter. De skall känna vår solidaritet. Bland det mest glädjande som hänt på området mänskliga rättigheter var slutförandet och resultatet av Helsingforskonferensen om fred och säkerhet 1975. Här talades öppet om förbättrade möjligheter för ett fritt informationsflöde över gränserna. Många förslag var konstruktiva och innebar, eller kunde innebära, en ny syn på människors rätt att fritt förflytta sig över gränserna. Besvikelsen över slutdokumentet från uppföljningskonferensen i Belgrad blev därför så mycket större. Många av de förhoppningar som väcktes i Helsingfors grusades, många människor bakom järnridån, som efter Helsingforsmötet hyste förhoppningar om att deras dröm att kunna återförena sig med sina familjer i västvärlden skulle bli verklighet får i bästa fall fortsätta att hoppas. Det fria människoflödet är ännu längre avlägset än det fria flödet av information. Det är därför angeläget att regeringen fortsätter i sina ansträngningar att arbeta för återförening av människor öster och väster om järnridån. Visserligen bar det svenska avslutningsanförandet vid Belgradkonferensen prägel av ett krampaktigt försök, så skulle jag vilja karaktärisera det, att finna något positivt i konferensens slutdokument och i beslutet att ett nytt möte skall äga rum i Madrid 1980. Kvar står emellertid en djup besvikelse. Jag tycker också att den till en del kom fram i utrikesministerns anförande. En av utgångspunkterna för ESK-förhandlingarna var ju att den fördjupade avspänningen förutsatte konkreta resultat på det militära området. De konkreta resultaten kan nu efter det att Belgradkonferensen avslutats ändå skönjas inför FN:s extra generalkonferens nu i vår. Genom att nedrustningsförhandlingarna i Geneve mer eller mindre står och stampar på samma plats har man skjutit de stora frågorna till FN:s extra generalkonferens. Av utrikesministerns tal framgår att Sverige kommer att göra ansenliga insatser för att medverka till beslut som kan innebära en förändring av världens syn på behovet av upprustning och därmed fortsätta den tradition av aktivitet på nedrustningsområdet som sedan länge funnits i vårt land. Jag skulle i detta sammanhang bara vilja säga några ord till Anna Lisa Lewén-Eliasson med anledning av vad hon anförde. Jag förutsätter att hon är väl medveten om att den militära maktbalansen i världen i dag gäller i huvudsak USA och Sovjetunionen. Inga förslag om nedrustning som inte stöds av bägge dessa länder kommer att få någon genomslagskraft. På samma sätt kommer inga åtgärder i vårt land att påverka supermakternas inställning till nedrustning. Vi skall inte blanda ihop försvarspolitik och utrikespolitik, därför att vår genomslagskraft vid internationella förhandlingar ju bl.a. beror på vår erkända alliansfrihet i fred och vår neutralitet i krig. Men Sveriges trovärdighet som neutralt land stärks ju av ett starkt försvar, och detta har ju alltid varit grunden för uppbyggnaden av vårt försvar. En aktiv nedrustning i vårt eget land skulle få andra länder att tvivla antingen på vår neutralitet eller på vårt omdöme. I bägge fallen skulle våra möjligheter till aktiva insatser på nedrustningsområdet försämras. Herr talman! Jag har, herr talman, huvudsakligen uppehållit mig vid frågor om information och önskvärdheten av att inga begränsningar skall gälla för människors rätt till kunskap och information. Man kan tycka att denna fråga inte skulle vara aktuell i vårt land. Den kommer emellertid att aktualiseras i samband med att ett beslut måste fattas om uppsändning av en nordisk TV satellit. Nordiska rådet har efter förslag av dess kulturutskott fattat beslut om ytterligare utredning, och givetvis måste en sådan komma till stånd. Det gäller här ett stort och dyrbart projekt, vars förverkligande ligger åtskilliga år framåt i tiden. Redan nu under utredningsstadiet har det startats en debatt om det önskvärda i att vi i de nordiska länderna får tillgång till varandras TV kanaler. I det här sammanhanget vill jag, herr talman, bortse från kostnadsaspekten. Vad som gör mig besviken är tendenser till förmyndarmentalitet, innebärande att man från olika håll ställer sig allvarligt tveksam till människors förmåga att utnyttja ett fritt val av kommunikation. Man anser att de nordiska ländernas invånare skulle utsättas för alltför många frestelser till att se mindre värdefulla program. Herr talman! Jag går så långt att jag anser detta vara ett intrång i rätten till information. Vi kan inte motarbeta den tekniska utvecklingen. Inom några år kommer kassett-TV att vara vanlig, och det kommer att stå var och en fritt att köpa vilka program man vill. Men samma tekniska utveckling gör det också möjligt för oss att få fri tillgång till de olika ländernas TV-kanaler. Att då av missriktad kulturell besserwissermentalitet försöka begränsa denna möjlighet innebär dels ett omyndigförklarande av vårt folk, dels en misstro mot våra grannländer. Jag vill gärna erinra om vad Allan Hernelius sade i sitt anförande om den enastående möjlighet som kan erbjudas de nordiska folken att ta del av varandras språk och kulturer. Det finns fortfarande mycket att göra när det gäller nordiskt samarbete. Nordiska rådet är vårt mest värdefulla organ för att stärka sådant samarbete, och jag hoppas att inte räddhågade svenskar skall försöka stoppa det kanske största nordiska projektet genom tiderna.
Herr talman! Jag är helt medveten om att vår situation och vårt strategiska läge inte möjliggör för oss att hastigt minska våra försvarsansträngningar eller att lägga ner vårt försvar. Jag är fullt på det klara med att vi spelar en strategiskt mycket viktig roll mellan stormakterna. Men jag vill också påstå att vi har kommit till en gräns när det gäller kostnaderna för försvaret, där vi måste tänka oss för innan vi går vidare. Det gäller bl.a. en sådan kärnfråga som flygplansutvecklingen, som ställer sådana ekonomiska anspråk på vårt folkhushåll att andra alldeles nödvändiga frågor kommer i bakgrunden och trängs undan, om vi skall fortsätta som hittills. Vi måste ta hänsyn till dessa effekter, och jag kan inte vara positiv till en sådan utveckling. Det gäller alltså som jag ser det att försöka dämpa våra rustningskostnader. Dessutom är det alldeles klart att ju mer aktiva vi är och ju större framgång vi kan få för våra ansträngningar för en allmän nedrustning i världen, desto mer hjälper vi oss själva. Till sist vill jag säga att det finns en definitiv koppling mellan vad vi gör själva och hur vi agerar internationellt. Vi har en trovärdighet att försvara, och den trovärdigheten kan nötas i kanten, om vi inte förstår dessa sammanhang.
Herr talman! Jag är glad att Anna Lisa Lewén-Eliasson gjorde detta förtydligande av sin inställning. Anledningen till att jag ville kommentera hennes anförande var att hon — om jag skrev av hennes ord rätt — talade om vår egen omställning till lägre kapacitet. Det är ord som kanske kan tydas på olika sätt när man diskuterar rustningspolitik. Jag vill vidare tro att det inte föreligger några större åsiktsskillnader i frågan om vilka svenska åtgärder som behövs för att garantera vår trovärdighet i internationella sammanhang när det gäller nedrustningsarbetet. På den punkten tror jag att vi är ganska överens.
Herr talman! För tydlighetens skull vill jag säga att jag, när jag talade om en dämpad kapacitet, avsåg försvarsindustrin. Jag vidhåller också min uppfattning på den punkten. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att vi vidtar åtgärder för att dämpa dess kapacitet.

I länder där det finns ambitioner att arbeta på alla dessa områden kommer den stora fattiga majoriteten av människor aktivt att delta i utvecklingsprocessen. Det är den första förutsättningen för att kunna bryta underutvecklingens förbannelse. Den borgerliga regeringen har i ett arbetspapper, som UD har använt som diskussionspromemoria vid ett möte för utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter med de s.k. likasinnade staterna här i Stockholm den 17 januari i år, tagit upp människornas ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och civila rättigheter till diskussion.

Man understryker att det är svårt att kritisera fattiga länder, där människornas ekonomiska och sociala rättigheter inte uppfylls. De politiska och civila rättigheterna betraktas däremot som något mera universellt. Där kan alla kritiseras. Man understryker inte att politiska och civila rättigheter och t.ex. rätten till frihet från svält är av en sådan karaktär att de i många fall är varandras förutsättning och betingar varandra. Därigenom gör man det enligt min mening lätt att ge ett alibi för de regimer som bygger upp en ekonomisk utveckling som aldrig kommer folkflertalet till del utan stannar hos ett privilegierat skikt, medan majoriteten blir kvar i hård fattigdom. En ekonomiskt och socialt orättfärdig politik kan då ursäktas till skillnad från negativa ingrepp på det politiska rättighetsområdet. I UD:s arbetspapper sjunker över huvud taget diskussionen om ekonomiska och sociala rättigheter efter hand undan. Det skall också sägas att de kollektiva mänskliga rättigheterna, som också anges i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna — nationellt oberoende, suveränitet över resurserna — över huvud taget inte nämns, trots deras uppenbara betydelse för både de ekonomiska och de politiska rättigheterna. Det räcker med att tänka på de länder som formellt har nationell självständighet men som ekonomiskt domineras av utländska intressen, t.ex. stora multinationella företag. Kvar står till slut bara en diskussion om de politiska och civila rättigheterna utan sammanhang med de andra rättigheterna. Här blir plötsligen utrikesdepartementet aktivt. Här diskuterar Sverige hur i-länderna skall kunna samarbeta för att finna kriterier för att kunna kritisera brott mot politiska och civila rättigheter i u-länderna. Det uttrycker början till en tendens till en ny hållning från Sverige gentemot u-länderna, där i-länderna med Sverige som en drivande kraft skall agera betygsättare och, kanske med en förmyndarattityd, kollektivt bedöma u-ländernas prestationer. Mot den här bakgrunden är det lätt att förstå den tredje världens starka reaktioner mot planerna på en i-landsaktion, som också har diskuterats, under ledning av bl.a. USA för att bevaka civila, politiska och mänskliga rättigheter i den tredje världen.

En kollektiv i-landsaktion mot u-länderna, där dessa anklagas för bristande respekt för politiska och civila rättigheter, skulle om den kom till stånd också kunna få en annan och mer oroande effekt. Den skulle kunna medverka till att skapa en illusion bland i-ländernas människor, nämligen att de västliga iländerna representerar det rätta och goda i den tredje världen och att detta ger en rätt och kanske för framtiden också en plikt att ingripa till skydd för de mänskliga rättigheterna i den tredje världens länder. I förlängningen av de resonemang som förs kan ligga en fara för att politiska interventioner och ytterst även militära interventioner skulle kunna legitimeras eller i vart fall att det skulle kunna skapas en grogrund, så att marken bereds för förståelse för sådana interventioner. Diskussioner har sålunda förts om en kollektiv i-landsaktion, där framför allt Förenta staterna har framstått som det land som har drivit frågan kraftigast. Jag hoppas att det arbetspapper — den diskussionspromemoria — som har använts vid mötet med dess.k. likasinnade länderna i debatten om en samlad i-landsaktion inte blir officiell svensk politik; hittills har det inte varit det. I så fall skulle vi nämligen avlägsna oss långt från den syn på u-länderna som jag inledningsvis berörde och som innebär att vi stöder en bred utvecklingsprocess, som genereras och utgår från u-länderna själva och. där politiskt deltagande och ekonomisk och social utveckling för de stora folkgrupperna går hand i hand. Det enligt min mening mest absurda uttrycket har det tänkandet fått i ett nordiskt memorandum i Världsbanken vilket har lagts fram nyligen. Där föreslogs att u-ländernas tillämpning av mänskliga rättigheter i lånesammanhang skulle diskuteras inom en ram av det slag som jag nu skall visa här på skärmen i kammaren. Det diagram jag visar har ett koordinatsystem med dels en axel för mänskliga rättigheters ”performance”, som det står, alltså uländernas prestationer i mänskliga rättigheter, dels en annan axel för uländernas prestation i ekonomisk och social utveckling. Det här systemet är så noggrant utfört, att u-länderna på denna karta över de ekonomiska, sociala och mänskliga rättigheterna prickas in med två decimaler. Resultatet blir en uppdelning av u-ländernas ”Economic Performance”, ” Social Performance”, ”Human Rights Performance”, ”Average Score” och ”Average Economic and Social Score” — med två decimaler! Ett faktum är att de i den nordiska Världsbankspromemorian anförs att modeller av den typen skulle vara en bra begreppsmässig grund för de diskussioner som skall föras i Världsbanken och hur frågan om de mänskliga rättigheterna skall hanteras. Klarare än så kan det inte gärna uttryckas hur fel man kommer när man gör en åtskillnad mellan mänskliga, politiska osv. rättigheter å ena sidan och ekonomiska och sociala rättigheter å den andra. Jag vill fråga den svenska regeringen om den har tagit ställning till det slag av verklighetsfrämmande exercis som uttrycks i de nordiska ländernas Världsbanksmemorandum, där en diskussion, som borde vara en diskussion om utvecklingsbehov, ersätts med matematiska räkneövningar som ger ett falskt intryck av precision. Vad man egentligen vill konstruera är ett gigantiskt internationellt betygssystem där i-länderna agerar som skolmästaraktiga förmyndare. Ett internationellt organ där de mänskliga rättigheterna har diskuterats just på det isolerade sätt som jag nyss har kritisterat är IDB, den interamerikanska utvecklingsbanken, där bl.a. Carteradministrationens kampanj kring de mänskliga rättigheterna förs isolerad från frågan om de ekonomiska och sociala rättigheterna. Debatten om IDB borde ju främst handla om hur organisationen använder sina resurser i förhållande till utvecklingsbehoven och möjligheterna att med bankens pengar stödja — eller försvåra — en social, ekonomisk och politisk utveckling för folkflertalet. De fakta som har kommit fram om bankens utlåningspolitik efter den stora riksdagsdebatten i våras, då majoriteten bestämde sig för att gå med i banken, talar emot det mesta av vad den borgerliga regeringen då hävdade. Under 1977, under den svenska regeringens första tid i banken, har de rika länderna ökat sin andel av de nya lånen. Argentina, Brasilien och Mexico har ökat andelen från 42 926 av de nya lånen år 1976 till 51 26 år 1977. Sex militärdiktaturer, som skyddar ekonomiska utländska och inhemska fåtalsintressen och som inte medverkar till vare sig ekonomisk, social, kulturell eller politisk utveckling, ökar sin andel av IDB-lånen under 1977. Argentina, Bolivia, Chile, Brasilien, Uruguay och Paraguay har sålunda ökat sin andel av de nya lånen från 40 96 år 1976 till 46 96 under 1977 Då detta också är en handelspolitisk debatt, skulle jag vilja ställa en fråga till handelsministern. Men eftersom han inte är här får jag ställa den till utrikesministern, som säkert också kan ge mig ett svar. Regeringen angav exportskäl för att gå in i IDB. Mycket av argumenteringen förra året byggde på att kapitalinsatsen var en relativt billig premie för att underlätta svensk export i förhållande till de ökade exportinkomster som skulle komma genom ett svenskt inträde i IDB. Nu bara drygt ett halvt år efteråt aktualiserar IDB:s ledning en ny påfyllnad av kapitalinsatsen, som för svensk del torde uppgå till ungefär samma storlek som den redan beslutade. Regeringen har inte redovisat detta för riksdagen. Tvärtom har man i budgetpropositionen sagt att några nya kapitalinsatser inte var aktuella. Regeringen har understrukit att kapitalinsatsen under lång tid skulle bli blygsam, men redan efter ett halvår aktualiseras alltså inemot en fördubbling, som naturligtvis helt kullkastar alla de kalkyler som vi vid IDB inträdet fick över oss i våras om exporteffekter och annat. Den 10 februari i år diskuterade den svenska regeringen fördelningen av de nya kapitalinsatserna till banken med andra medlemsstater. Jag tycker att det är rimligt att regeringen i dag för riksdagen redovisar sin syn på de nya krav som ställs på Sverige för ett IDB-medlemskap genom denna nya och tydligen alldeles oväntade kapitalpåfyllnad.
Herr talman! Till herr Hellström vill jag säga att när vi för relativt kort tid sedan gick in i IDB skedde det just mot bakgrund av att vi skulle kunna öka vår export. Men den tid som förflutit sedan dess är kort, och processen i IDB är ganska långsam. Därför har projekt av det slag som vi förväntade oss kunna medverka i ännu inte aktualiserats på det sätt vi tidigare trodde. Jag vill dock understryka att vi under den tid vi varit medlemmar i IDB i hög grad kunnat påverka utlåningen till de länder som herr Hellström nyss nämnde. En del låneansökningar har dragits tillbaka. Så har skett när det gällt Chile och i vissa fall även Argentina. Jag tror att man redan nu kan konstatera att vårt arbete i IDB har haft en påverkan när det gäller frågor om de mänskliga rättigheterna. Men jag vill också understryka att det är viktigt att vi analyserar varje låneobjekt på ett sådant sätt, vilket också sker från regeringens sida, att vi fastställer vilka behov hos människorna som tillgodoses genom det lån projektet avser. Om vi kan stärka människornas situation i ett land, vars regim vi ogillar enär den utövar förtryck, anser jag detta vara ett bra kriterium för att rösta för ett sådant lån. Därför analyserar vi varje lån mycket noggrant och kommer att göra så även framgent. När det sedan gäller det arbetspapper som åberopades vill jag ännu en gång uppmana till ett studium av vad jag sade här i kammaren i förmiddags. Där står klart angivet vilka ambitioner vi har när det gäller utvecklingsländerna: att stärka deras självtillit och deras oberoende samt att tillvarata de mänskliga rättigheterna i alla avseenden. Det går inte att skilja de politiska och demokratiska rättigheterna från de ekonomisk-sociala. Det finns ett samband mellan dessa, och detta samband kommer vi allt framgent att hävda i vår ulandspolitik såsom det också framgick av mitt anförande här på förmiddagen.